Herr talman! När det gäller de baltiska staterna var det frihandelsavtal som Sverige tidigare hade med de baltiska staterna bättre, eftersom det byggde på en större fri handel än vad de baltiska staterna nu har med Sverige. Sverige får på flera områden acceptera att inte ha egna frihandelsavtal med länder som vi tidigare har haft sådana med. Numera träffas sådana avtal med den europeiska unionen, eftersom det är den gemensamma politiken som gäller. I vissa fall skulle säkerligen många länder som handlar med Sverige ha haft en bättre handelsrelation med oss, om Sverige kunde upprätta egna handelsavtal. En annan sak som statsrådet berörde tidigare var de ekonomiska fördelarna av låginflationsekonomin. Denna kan visserligen sägas vara bra för hushållen, bl.a. att få ned räntan, vilket är nödvändigt, men ministern berörde inte en annan stor fråga för många människor, nämligen den höga arbetslösheten, som i viss mån har ett samband med att man pressar ned inflationen. Hur skall ministern lyckas med att halvera arbetslösheten och samtidigt hålla inflationen nere?
Herr talman! Om vi tänker oss att Sverige är inne i Europeiska unionen, och där förmår att verka successivt i riktning mot frihandel till fördel för de stater som vi har frihandelsavtal med, innebär ju det att de får tillträde inte bara till Sveriges marknad, som omfattar knappt 9 miljoner invånare, utan till alla EU:s nationella marknader och till en befolkning som är långt över 300 miljoner. Visst finns det vissa skillnader mellan de två frihandelsavtalen, men om vi har framgångar med vår politik betyder det nog oändligt mycket mer för möjligheterna till ekonomisk växt i Sysselsättningsfrågan är satt på dagordningen av många aktörer, inklusive kommissionen med president Santer i spetsen. Alla förstår att Europa befinner sig i en strukturell kris. Det är med mer samverkan som det går att lösa den, inte genom att öppet eller utan att låtsas om det släppa upp inflationen. Varken Förenta staterna eller den japanska kretsen arbetar längre med höginflationsekonomiska lösningar.
Herr talman! Jag reagerade litet grand när det pratades om EU:s positiva funktion när det gäller "galna ko-sjukan". Det är ju de som har tillåtit att man använder kadavermjölet som förmodligen har bidragit till att den här sjukdomen har spritts. Det verkar som om vi som har haft förbud för kadavermjölet hittills har klarat oss. Jag tror ju inte att detta är den sista katastrofen på det här området. Den ymniga användningen av antibiotika i foder, illegal användning av hormoner och genteknik kan faktiskt leda till liknande situationer i framtiden. Det är ju de stora ekonomiska intressena som har genomslag i unionen. De som försöker att vara varsamma med miljön har svårare att få gehör. Är det någonting som unionssamarbetet skall användas till är det just att stärka skyddet för miljö, hälsa och säkerhet. Maten är ju i första hand en hälsofråga och inte en jordbruksfråga. Björn von Sydow försökte också lyfta fram något positivt när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Häromdagen skrev Aftonbladet om EMU-projektet att det tvingar fram snabba och drastiska sociala nedskärningar som leder till växande arbetslöshet, marginalisering av stora befolkningsgrupper och hårdnande sociala konflikter. EMU kan innebära ett hot mot demokratin. Marknaden och bankteknokratin tar makten från politiken. Har Aftonbladet fel?
Herr talman! Mitt inlägg när det gällde "galna kosjukan" syftade till att belysa vad som skulle ha hänt i Europa om allt annat hade varit lika - till följd av nationella regler i ett land hade det uppkommit en typ av sjukdom - och hur de andra länderna svarar på det. Hur skall konfliktlösningen se ut när det handlar om stora ekonomiska värden, som Bengt Hurtig antyder? Min fråga var: Är det någon som tror att Europa hade kommit ur denna konflikt lättare om vi inte hade haft EU, om vi inte hade haft det som kanske är det mest genuina i EU, nämligen vetenskapliga kommittéer och kommissionen som arbetar utan nationella bindningar i den här typen av ärenden? Mitt exempel syftade till att belysa just hur olika länder har olika regler - även vi har ju våra regler och höga mål för standard och god miljö - och hur man i dessa viktiga frågor skall förhindra att detta leder till upptrappningar, handelspolitiska konflikter och skarpa nationalistiska tonlägen. Det kan vi ju se i medierna och populärpressen i en del länder. Mitt inlägg syftade till att belysa detta.
Herr talman! Man kan ju spekulera i vad som hade hänt om EU inte hade funnits. Det hade kanske funnits någon annan organisation som hade förbjudit kadavermjölet i tid. Det finns en rad alternativa tänkbara lösningar på vad som kunde ha varit. Det kunde ha funnits en annan organisation som jobbat på ett annat sätt. Jag konstaterar att handelsministern föredrog att inte kommentera det som stod i Aftonbladet.

Herr talman! Under 1995 hade vi många debatter i kammaren om EU och Sveriges roll i EU. Jag hade förmånen att få debattera för Centerpartiets räkning. Flera gånger var det Mats Hellström som företrädde regeringen. Jag kritiserade regeringen skarpt vid ett par tillfällen för att den inte hade ambitioner på miljöområdet. Jag noterar med tacksamhet att när vi behandlade regeringens skrivelse inför IGC hade regeringen tagit flera steg framåt på miljöområdet. Det visar en lyhördhet från regeringens sida. Jag tar tillfället i akt att poängtera det nu eftersom Mats Hellström i dag debatterar för sista gången i riksdagen. Jag vill passa på att tacka Mats Hellström för att han som minister har varit lyhörd för vad riksdagsledamöter och oppositionspartier har framfört i debatten i riksdagen. Han har därmed också kunnat förändra sin egen uppfattning. Jag hoppas att Mats Hellströms efterträdare visar samma lyhördhet. Med detta vill jag önska Mats Hellström lycka till i hans nya uppdrag som ambassadör i Bonn.

Herr talman! Som ledamot av riksdagens delegation i den parlamentariska församlingen av OSSE har jag med stort intresse tagit del av regeringens skrivelse om verksamheten inom OSSE under 1995 och utrikesutskottets betänkande med anledning av denna. Regeringens skrivelse ger en utmärkt bild av OSSE från starten i mitten av 1970-talet och fram till i dag. Organisationen har hela tiden varit mycket viktig för Sverige som alltid har haft ett stort engagemang i säkerhetspolitiska frågor. Under de första 20 åren gick organisationen under beteckningen ESK och blev då mest känd för CFE-avtalet. Det avtalet fastställde maximinivåer för viss krigsmateriel och regler för etappvis förstöring av denna materiel ned till överenskomna nivåer. Det undertecknades av NATO och den dåvarande Warszawapakten 1990 och trädde i kraft 1992. CFE-avtalet har stor betydelse för säkerheten i Europa. Avtalets nedrustningsfas var i huvudsak avslutad i november 1995. Under 1990-talet har OSSE omvandlats både till form och innehåll. Organisationen omfattar nu 55 medlemsstater. OSSE kännetecknas av ett brett säkerhetsbegrepp som omfattar såväl social som ekonomisk utveckling, mänskliga rättigheter och demokratifrågor, militära förhållanden, förtroendeskapande åtgärder och nedrustning. Åtskilliga av de ickemilitära hot som uppstått efter det kalla krigets slut har sociala och ekonomiska orsaker. Social oro förstärker etniska och regionala motsättningar. OSSE har en viktig roll som regional säkerhetsorganisation och har härigenom en nyckelroll i uppföljningen av fredsöverenskommelsen i Daytonavtalet om OSSE gör också sedan 1992 viktiga konfliktförebyggande fältinsatser på ort och ställe för att förhindra att meningsmotsättningar skall utvecklas till öppna konflikter. Sedan 1992 har OSSE en kommissarie för frågor som rör nationella minoriteter som också är mycket viktig. Regeringsskrivelsen avslutas med att regeringen vill fästa riksdagens uppmärksamhet på tre områden inför OSSE:s toppmöte i Lissabon i december, därför att de har uppenbar säkerhetspolitisk betydelse för 1. Hur utvecklas OSSE:s operativa roll? Hur lyckas OSSE i Bosnien-Hercegovina, hur efterlevs överenskommelsen och vad händer när IFOR:s tid går ut vid årsskiftet? Hur värderas OSSE:s roll i Tjetjenien, och hur kommer planerna på en fredsbevarande insats i Nagorno-Karabach att utfalla? 2. Vart leder diskussionerna om en säkerhetsmodell för det tjugoförsta århundradet? Regeringen anser att denna fråga hänger samman med flertalet central och östeuropeiska staters strävan att bli medlemmar i NATO, med NATO-ländernas överväganden om utvidgning av alliansen och med Rysslands farhågor för och motstånd mot en sådan utvidgning. Regeringen anser att ett viktigt inslag i säkerhetsmodellen blir att bygga förtroende, inte minst för att överbrygga den förtroendeklyfta som nu uppstått mellan NATO och Ryssland. Viktigt är också att den fortsatta diskussionen blir balanserad och konstruktiv. 3. Hur kommer CFE-avtalets genomförande att hanteras efter uppföljningskonferensen i maj i år, om toppmötet beslutar om en ny omgång förhandlingar om rustningskontroll? Hur kommer utvecklingen av dessa förhandlingar att påverka annan europeisk rustningskontroll inom OSSE:s ram? Herr talman! Regeringens skrivelse ger en utmärkt bild av OSSE:s organisation och funktion. Den är ett bra underlag för den som vill sätta sig in i det viktiga arbete som görs för att skapa säkerhet i Europa. Att regeringen uppmärksammat riksdagen på viktiga aktuella säkerhetsfrågor ser jag som en uppmaning till en mer aktiv säkerhetspolitisk debatt, öppen för fler än bara dem som är experter på området, både i och utanför riksdagen. Det finns t.ex. en stor klyfta mellan å ena sidan massmediernas och kända debattörers åsikt om NATO-utvidgning och svenskt NATO-medlemskap och å andra sidan svenska folkets åsikt. Den stora säkerhetspolitiska utmaningen just nu är att inte missa den chans som Europa genom blockpolitikens sammanbrott har fått att skapa en hållbar fredlig utveckling i gemenskap och med ömsesidigt förtroende som grund. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! I Dagens Nyheter i dag finns en artikel som belyser OSSE:s konkreta, vardagliga arbete. Det är ett reportage om Grosnyj i Tjetjenien, där OSSE har en representation sedan våren 1995. Artikeln visar OSSE:s unika möjlighet att gå in i länders inre angelägenheter. Omvärlden betraktade ju länge konflikten i Tjetjenien som en inre angelägenhet för Representationen kom till som en påtryckning på Ryssland för att få ett handelsavtal med EU. Representationen har, som ni kan läsa i artikeln, få anställda. Det är också kännetecknande för OSSE att uträtta viktigt konfliktlösande arbete med liten administration. Representationen i Tjetjenien har också lyckats få till stånd ett sammanträffande mellan Rysslands president och den tjetjenske ledaren, vilket ledde till ett eld-upphör-avtal i slutet av maj. OSSE verkar på samma sätt på många andra platser och uträttar ofta i det tysta stordåd när det gäller konflikthantering och konfliktlösning i sitt arbete för fred och säkerhet i Europa. OSSE står mitt uppe i sin kanske största kraftansträngning hittills, nämligen att uppfylla det som skrevs in i Daytonavtalet. OSSE skall ha ansvaret för de fria val som senast i september skall anordnas i Som det står i regeringens skrivelse, hade OSSE:s parlamentariska församling sitt årliga möte 1995 i Kanada. Det finns anledning att berätta om två viktiga frågor som avhandlades där. Utanför dagordningen tog inte minst de nordiska länderna, däribland Sverige, upp frågan om att OSSE skulle fördöma de kärnvapenprov som Frankrike då stod i begrepp att sätta i gång. Alla närvarande länder utom Frankrike och Schweiz slöt upp bakom denna resolution. Mötet ägde rum i början av juli, och när vi parlamentariker kom tillbaka var debatten i gång även här hemma. Vi fick många frågor om vad vi som riksdagsledamöter gjorde för att förhindra kärnvapenproven och bilda opinion mot dem. Det vara endast Studio Ett och Expressen som rapporterade från OSSE:s parlamentariska församling. För övriga var det viktigare att skriva om bojkotter av varor. Ibland kan det kännas hopplöst att inte få någon förståelse för hur vi parlamentariker samarbetar internationellt i viktiga internationella frågor. Den andra frågan som upptog mycket av diskussionen i Kanada var situationen för mänskliga rättigheter i Turkiet. OSSE:s parlamentariska församling har ägnat mycket tid åt detta. Inte minst har Kristina Svensson från Sveriges riksdag, som just nu är tjänstledig, varit mycket aktiv i denna fråga. Fortfarande sitter parlamentariker i fängelse för att de uttryckt sin politiska uppfattning i tal och skrift, och det känns viktigt att vi parlamentariker i OSSE fortsätter att uppmärksamma situationen för våra parlamentariska systrar och bröder.

Dessa valobservatörsresor anordnas dels av OSSE:s parlamentariska församling, dels av OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter. Utskottet skriver i sitt yttrande att OSSE:s komparativa fördelar ytterligare bör utvecklas och dess användbarhet stärkas. Den roll som OSSE kan spela som forum för den europeiska säkerhetsdialogen kommer att bestå, vilket är oerhört viktigt. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande 26.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande. Det är inte varje gång jag står i talarstolen som jag kan yrka bifall till hemställan i ett utskottsbetänkande utan att ha reservationer eller särskilda yttranden. Men i den här frågan är vi helt överens - OSSE:s verksamhet är mycket viktig och bör lyftas fram ännu mer. Vi i Miljöpartiet har länge hävdat att man skall bredda säkerhetsarbetet. OSSE:s verksamhet har länge kännetecknats just av att man har ett brett säkerhetsbegrepp. Det omspänner social och ekonomisk utveckling, mänskliga rättigheter och militära förhållanden, förtroendeskapande åtgärder och nedrustning, konfliktförebyggande ansträngningar och krishantering, vapenhandel, kärnsäkerhet, minoritetsfrågor, demokratiska institutioner, ekonomiskt samarbete, miljövård och kulturarv. Att då söka förebygga och lösa konflikter är OSSE:s huvuduppgift. Jag tycker att det är mycket glädjande att OSSE:s parlamentariska församling skall ha möte här i Stockholm, i Sveriges riksdag. Just det mötet kanske kan lyfta fram OSSE:s verksamhet. Det behövs verkligen, tycker jag. Den här verksamheten behöver vi värna om. Vi behöver kämpa för den så att det syns och hörs att vi är aktiva i de här frågorna, på det här området. Det vore mycket glädjande om det funnes en politisk enighet om vikten av just förebyggande verksamhet på områden som säkerhetspolitik, fred och nedrustning, mänskliga rättigheter, demokrati och miljö. Det är viktigt i kampen för en värld som ser annorlunda ut än vad den gör i dag, en värld där fred och rättvisa råder. Det är också viktigt att ha en bra samarbetsmodell där alla Europas länder har möjligheter att vara med på lika villkor och arbeta för just de här övergripande frågorna. Det är ett arbete som så väl behövs inom Europa.

Herr talman! I det betänkande vi nu diskuterar, näringsutskottets betänkande om aktiv förvaltning av statens företagsägande, ger socialdemokraterna helt oförblommerat uttryck för den negativa syn som detta parti har på företeelsen privat näringsliv. Man säger att bibehållandet av statliga företag har "en funktion att fylla som en motvikt till det privata näringslivet". Den socialistiska majoriteten vill ha en motvikt till det privata näringslivet! Kan det sägas tydligare? Socialdemokraterna ser det privata näringslivet som ett problem som staten måste balansera. Klarare kan väl knappast detta partis negativa inställning till det privata näringslivet uttryckas i ett betänkande. Tydligare kan väl inte den attityd som utgör själva grunden till den företagarfientliga politik som regeringen bedrivit sedan maktövertagandet avslöjas än i den formulering vi finner på s. 21 i näringsutskottets betänkande nr 26. Här står i klartext uttryckt ambitionen att man vill försäkra sig om statlig motvikt till det privata näringslivet. För regeringspartiet är ett starkt svenskt näringsliv uppenbarligen ett bekymmer. Samtidigt som vi i dag den 10 juni 1996 kan konstatera detta, lägger Moderata samlingspartiet fram en motion med ett batteri förslag för att stärka företagsamheten och minska arbetslösheten i vårt land. Vi föreslår konkreta åtgärder, alla syftande till att stärka det svenska näringslivet för att fler riktiga arbeten skall komma till stånd. När regeringen visade sin oförmåga och trots all vacker retorik inte mäktade lägga fram en aviserad proposition om sysselsättning, tog vi moderater initiativet och agerade så att den viktiga frågan om åtgärder mot arbetslösheten inte skjuts upp till hösten. Det räcker inte att som regeringen - här hemma och på europeisk nivå - prata om sysselsättning. Skall arbetslösheten minska måste man göra något för att ta bort alla de hinder som i dag finns för tillkomsten av nya jobb. Medvetenheten om att den offentliga sektorn inte kan skapa de jobb som krävs är stor. Det är endast i ett starkt privat näringsliv som tillväxtförutsättningar och möjligheter för nya arbeten finns. Med socialdemokraternas negativa inställning till det privata näringslivet och i synnerhet med den misstänksamhet man visat småföretagare och entreprenörer som självständigt driver företag, har ett destruktivt skattesystem och regelverk vuxit fram vars yttersta konsekvens är stigande arbetslöshet. Det moderata programmet för arbete har gjorts med en djup insikt om att Sverige behöver fler människor som förverkligar sina idéer och fler individer som startar och driver företag och anställer medarbetare, och att grunden för vårt välstånd är ett starkt privat näringsliv. Samtidigt som socialdemokraterna i Sverige slår vakt om statligt ägande har det sedan början av 80 talet gått en privatiseringsvåg genom världen. Viljan att genomföra privatiseringar har funnits oberoende av politisk färg på regeringarna i respektive länder. Det finns många skäl till denna privatiseringsvilja. Privatisering ger starka och konkurrenskraftiga företag som lever på marknadens, inte politikens, villkor. Det ger ett tillskott till statskassan som annars måste täckas via budgetnedskärningar eller skattehöjningar. En rätt utförd privatisering medför även att ägandet sprids till fler människor. Det stärker också riskkapitalmarknadens möjligheter att förse företagen med nytt kapital. Det finns inga hållbara skäl för att staten skall äga företag som bedriver verksamhet i konkurrens. Statligt ägande kan aldrig fullt ut förenas med en sund och rättvis konkurrens, även om riktlinjerna för ägandet är att företagen skall drivas under strikt kommersiella principer. Konkurrensförutsättningarna för ett statligt företag som har sitt kapital garanterat kan inte jämföras med dem för ett privat företag som måste ordna sin finansiering via kapitalmarknaden. Staten bör inte genom ägande försöka styra utvecklingen i enskilda företag eller branscher. Om staten både bestämmer reglerna på marknaden och själv i egenskap av ägare uppträder som en aktör på samma marknad, uppstår en uppenbar risk för osund konkurrens. Statens främsta uppgift inom näringspolitiken är att ange ramar och regelverk för företagens verksamhet och att bidra till att skapa gynnsamma förutsättningar för långsiktig tillväxt, fler arbetstillfällen och fler företag. Den borgerliga regeringen påbörjade ett omfattande privatiseringsprogram. 1991 bemyndigade riksdagen regeringen att sälja 35 statliga företag. Under mandatperioden 1991-1994 överfördes 20 av dessa företag helt eller delvis i privat ägo. Stora svenska industriföretag som SSAB, Celsius, Assi Domän och Pharmacia fick privata konkurrenskraftiga ägarstrukturer.

I stället för den spridning av ägandet som vi moderater eftersträvar genomdrev den socialistiska majoriteten i riksdagen nyligen ett nytt fondsocialistiskt projekt. Den sjätte AP-fonden får satsa upp till 10 miljarder kronor i aktieköp i det svenska näringslivet. Därmed ökas det statliga ägandet i företagen. Sedan regeringsskiftet har regeringen dessutom infört diskriminerande beskattning av företagen, och genom försämrade villkor för aktiesparande har man starkt försvårat för företagen att skapa riskvilligt kapital via de normala tillvägagångssätten. Regeringen har under drygt ett och ett halvt år genomfört den ena åtgärden efter den andra som minskar möjligheterna för det privata näringslivet att långsiktigt bredda riskkapitalförsörjningen på ett marknadsekonomiskt sunt sätt. Nu går man vidare och stoppar det borgerliga privatiseringsprogrammet. Fru talman! Mot bakgrund av de goda erfarenheter som finns av försäljningen av statliga företag under den borgerliga regeringsperioden bör i stället privatiseringsarbetet fortsätta. All verksamhet som kan bedrivas bättre eller lika bra i privat som i offentlig regi bör vara privatägd. All konkurrensutsatt verksamhet bör drivas i privat regi. Det är samtidigt viktigt att de försäljningar som görs bidrar till att långsiktigt bredda riskkapitalmarknaden. Strävan skall vara att bredda aktiesparandet till en allt bredare allmänhet. Självklart skall försäljningen av de statliga företagen ske på ett ansvarsfullt sätt. Varje enskilt företag skall bli starkare och konkurrenskraftigare genom privatiseringen. I dagens situation, med stigande antal varsel och alltfler människor som blir arbetslösa, är den socialdemokratiska inställningen att det behövs en motvikt till det privata näringslivet direkt skadlig. Skall vi få ned arbetslöshetssiffrorna i Sverige krävs det förändringar som stimulerar och stärker det privata näringslivet och som tar hänsyn till att det bara är enskilda individers kreativitet och initiativförmåga som kan skapa de efterlängtade nya jobben. Den förnyelse vårt land behöver måste ha sin utgångspunkt i insikten att det privata näringslivet har en avgörande betydelse för tillväxt, arbeten och välstånd. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga reservationer till betänkandet med moderata namn, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Vi har många gånger under årens lopp diskuterat statligt företagsägande. Vilka företag skall staten ha och vilka skall man sälja? Dagens debatt förs också med anledning av näringsutskottets betänkande om det statliga företagsägandet. Det regeringsförslag som ligger till grund för betänkandet föreslår bl.a. ändrade riktlinjer för förvaltningen av statens företagsägande avseende de kommersiella företagen, men även försäljning av de i propositionen namngivna företagen får ske. Detta bemyndigande skulle då ersätta det bemyndigande som riksdagen lämnade 1991. Från Centerns sida anser vi att både målen och motiven för statens ägande måste preciseras ytterligare. Med tanke på att en beredning, den s.k. budgetlagsberedningen, pågår är det inte nödvändigt att nu ta ställning till frågan om hur staten skall förvalta sin egendom. Det bemyndigande som finns kan också gälla tills vidare. Jag vill gärna göra klart att jag anser att det är viktigt att den utförsäljning som påbörjades under den borgerliga regeringen skall fortsätta. Grundprincipen bör vara att konkurrensutsatt verksamhet skall bedrivas i privat regi. Statens främsta uppgift är att ange ramar och regelsystem för näringslivet och att skapa ett långsiktigt bra företagsklimat. Det finns ett problem med att staten både utformar regler och samtidigt är ägare av konkurrensutsatta företag. När det gäller utförsäljningen anges den målsättning som finns angiven i konvergensprogrammet, att försäljning av statliga tillgångar till ett sammanlagt värde av 50 miljarder skall fullföljas. Med ett privatiserande av de statliga företagen får vi en tydligare ägarroll och även en icke oväsentlig spridning av ägandet. De försäljningar som gjordes under den förra regeringen inbringade, som vi tidigare hörde, 23 miljarder till statskassan. Därtill kommer utförsäljning av Nordbankens aktier. Detta minskar den statliga upplåningen i motsvarande omfattning. Försäljningen ledde också till en spridning av aktieägandet till grupper som inte tidigare innehaft aktier. Det är också viktigt. Det är bra om utförsäljningarna kan fortsätta. Det finns dock vissa undantag, där staten av både sociala och regionalpolitiska skäl kan behöva ha ägarrollen. Sådana företag kan vara Vin & Sprit och Systembolaget. Även företag med stort serviceansvar för hela landet finns det skäl att ha kvar i statlig ägo. När det gäller Assi Domän angavs i riksdagens beslut från 1992, i samband med att företagen bolagiserades, att försäljning av mark till privata är viktig och syftar till att stärka det enskilda skogs och jordbruket. Dels skulle mindre enskilda skogsskiften, understigande 200 hektar, bjudas ut till försäljning, dels skulle privata skogsägare som var i behov av mer skogsmark för att uppnå effektivitet av Assi Domän kunna begära förhandlingar om förvärv av skogsmark. I det avtal som då upprättades mellan staten och Assi Domän sägs bl.a. följande: Inom de områden där Domän kommer att ha stora markinnehav, men där privata skogsägare är i behov av mera skogsmark för att uppnå effektivitet, skall Domän på begäran av sådan skogsägare uppta förhandlingar med denne om försäljning av skogsmark. Domän åtar sig att på lämpligt sätt informera om principer och praktiska former för försäljning av mark till enskilda. Enligt vad jag erfarit, bl.a. av Skogsägarnas riksförbund, har inte alla fått kännedom om att det finns möjlighet att köpa mark. Därför vore det bra om tiden för försäljning kunde förlängas. Det skall då sägas att det skett många försäljningar under den här tiden. Men det finns fortfarande skogsägare som är intresserade av att köpa. Därför är det viktigt att utförsäljningen till enskilda skogsägare fortgår så länge som staten är ägare och kan påverka detta. Jag vill också slutligen beröra en fråga som rör Apoteksbolaget. Här anser jag att bolagets ensamrätt till detaljhandel med receptfria läkemedel skall avskaffas. Det kommer att öka tillgängligheten när det gäller läkemedel, minska påfrestningarna på sjukvården och medföra lägre kostnader. Fru talman! Jag står bakom de reservationer till detta betänkande som Centern är med på, men jag nöjer mig med att yrka bifall till nr 5.

Fru talman! Meningsmotsättningarna i det här betänkandet handlar egentligen inte i första hand om teknik, alltså på vilket sätt staten skall agera i sin roll som företagare. Den bakomliggande och viktiga frågan är i vilken utsträckning staten över huvud taget skall äga företag som verkar på en marknad där man konkurrerar med privat näringsliv. Socialdemokraterna menar att staten skall spela en betydelsefull roll som ägare i näringslivet. Man skall "fylla en funktion som motvikt till det privata näringslivet", heter det. Precis som Karin Falkmer har påpekat är det ett synnerligen avslöjande ordval, som visar på den misstro man känner när det gäller privat företagsamhet. Det är staten, det är politikerna som skall korrigera och styra för att motverka brister i marknadsekonomin. Bl.a. skall man skapa sysselsättning, som det numera heter, och klara regionalpolitiska krav. Även om det här, som jag nämnde, är en relativt avgränsad näringspolitisk fråga grundar sig förslaget på samma förlegade syn på företag och företagare som har lett fram till socialdemokraternas misslyckade politik på det här området. Lika litet som höjda arbetsgivaravgifter och marginalskatter stimulerar företagande och jobb, lika litet gör ett vittomfattande statligt företagande det. Lika litet som dubbelbeskattning och en jobbfientlig arbetsrätt underlättar nysatsningar i näringslivet, lika litet gör propåer om att staten skall bli en aktivare ägare det. Lika litet som kraftigt höjda energiskatter och minskad konkurrens i den kommunala sektorn skapar framtidstro hos företagarna, lika litet gör signaler av det här slaget det. Den förra regeringen arbetade efter en helt annan modell när det gäller det omfattande statliga ägarengagemanget. 1991 begärde man och fick ett bemyndigande från riksdagen att vid lämpliga tidpunkter och i lämplig takt sälja ut ett antal företag. Det handlade om 35 stycken namngivna företag, som också i stor utsträckning numera har privatiserats. Men det är inte bara Folkpartiets syn på statligt företagande som gör att vi föredrar den modellen, alltså med ett entydigt och begränsat uppdrag till regeringen framför det betydligt vidare mandat som regeringen nu begär. När det gäller andra, för den statliga företagsförvaltningen viktiga principbeslut måste riksdagen, menar vi, vara det beslutande organet. Ett synsätt som för övrigt stoppade ett liknande regeringsförslag som detta förra året, efter det att näringsutskottet då hade sagt nej. Det är inte ett omfattande och aktivt statligt företagande som skall ge vårt land tillväxt och jobb och därmed nödvändiga resurser till t.ex. vård och utbildning. Däremot skall staten bestämma spelreglerna och se till att de följs. Och framför allt skall staten och politikerna skapa förutsättningar för nyföretagande, för mångfald och för konkurrens. Man skall göra det meningsfullt och intressant för det privata näringslivet, för dem som driver och äger företag, att utvidga sina verksamheter, att investera och att nyanställa. Det offentliga företagandet - det må vara det statliga, som vi nu diskuterar, eller de till såväl antal som omsättning ständigt växande kommunala bolagen - innebär bl.a. ökad koncentration av ägandet, en otydlig ägarroll, stora risker för konkurrenssnedvridning och bristande effektivitet. Det är faktorer som motverkar i stället för stimulerar den tillväxt i ekonomin som vi måste få till stånd. Därför borde regeringen ha fortsatt den privatiseringsprocess som den förra regeringen påbörjade. Förutom det här resonemanget - redovisningen av hur vi från olika håll ser på statligt företagande - finns det i det här betänkandet också ställningstaganden som rör enskilda företag. För Folkpartiets del gäller det bl.a. Telia och Sila, som vi menar borde stå i tur för privatisering. Det är samma sak med Vasakronan AB, som är ett annat statligt företag som bör ingå i ett nytt bemyndigande om utförsäljning. När det slutligen gäller Apoteksbolaget, fru talman, har vi inte haft några invändningar mot att staten övertar samtliga aktier, dvs. löser in pensionsstiftelsens andel. Men vi ser det som en lösning på kort sikt - i avvaktan på en snar privatisering också av den verksamheten. Till skillnad från regeringen tycker vi dessutom att Apoteksbolagets monopol på receptfria läkemedel borde upphävas. Vi är övertygade om att det skulle vara till gagn för konsumenten. Även om det också i fortsättningen krävs någon form av reglering av läkemedelsförsäljningen behöver det inte innebära att hela detaljhandeln koncentreras till ett enda företag. Fru talman! Folkpartiets synpunkter finns redovisade i flera reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Vänsterpartiet står i huvudsak bakom betänkandet. Det är mycket positivt att vi nu kan avskriva den borgerliga regeringens ideologiska utförsäljningsförslag av 35 statliga företag. Man kan säga att samhället återtagit vett och balans i den här frågan. Mycket bra är också ambitionen att verka för ett mer aktivt ägande. Både regering och riksdag måste engagera sig i de statliga företagens skötsel och framtida utveckling. De statligt ägda företagen är viktiga. De sysselsätter drygt 200 000 personer och omsätter drygt 230 miljarder kronor. I ett internationellt perspektiv är andelen statligt ägda företag låg. Vi noterar med tillfredsställelse att regeringen har ambitionen att utveckla och förbättra den årliga skrivelsen till riksdagen med redogörelse för statens företagsägande. Särskilt intressant blir det att ta del av regeringens bedömningar av den långsiktiga utvecklingen och av aktuella övergripande ägarfrågor för olika delar av den statliga företagsgruppen. Ägarstrukturen i näringslivet har genomgått stora förändringar under de senaste tio åren. Det institutionella ägandet genom fonder, försäkringsbolag och stiftelser har ökat kraftigt på bekostnad av ägargrupper som har svarat för aktivt och långsiktigt ägande av stora företag. Detta är antagligen en naturlig utveckling, som är svår att stoppa. Desto viktigare blir det att dessa institutioner, i likhet med staten, ökar sitt ägarengagemang. Den stora förändringen i ägarstrukturen beror också på det ökade ägandet från utländska pensionsfonder och företag. I dag äger utländska intressen 30 % av börsvärdet på Stockholms fondbörs. Aktuellt just nu är tyskt och franskt intresse för svenska energitillgångar. Vänsterpartiet tycker inte att det är ointressant vem som står för ägandet av svenskt näringsliv. Vi har den uppfattningen att nationellt ägande, genom nationella ägargrupper, fonder, försäkringsbolag och staten, är avgörande för den långsiktiga utvecklingen av svenskt näringsliv. Utländskt ägande som ofta, men dock inte alltid, bygger på kortsiktigt vinsthemtagande eller kontroll över svenska naturtillgångar är inte bra för näringslivets långsiktiga utveckling. Fru talman! Även om Vänsterpartiet till största delen står bakom det aktuella betänkandet, anser vi att det finns ordentliga skönhetsfel i detta. Det gäller Nordbanken, där regeringen ännu inte ändrat sin inriktning om utförsäljning. Vänstern har uppfattningen att det behövs en statlig bank för att upprätthålla konkurrensen i banksystemet. Frågan om Nordbanken är dock behandlad vid ett antal tillfällen, och vi kan väl endast hoppas på en sinnesförändring hos regeringen. Vad som däremot är nytt i detta betänkande är att utskottsmajoriteten nu är beredd att ge regeringen mandat att genom nyemissioner minska statens majoritetsägande i Assi Domän. Bakom den luddiga skrivningen i propositionen döljer sig möjligheten att minska statens ägande från nuvarande 50,24 % ned till 34 % Denna smygande utförsäljning av strategisk samhällelig egendom är något förvånande. Man frågar sig: Har detta verkligen diskuterats exempelvis i den socialdemokratiska gruppen? Är fackliga organisationer och kommunerna i Norrland och Småland informerade? Fru talman! Det finns olika motiv för statens ägande av en del av den svenska skogsindustrin. Det kan vara rekreations-, kultur och miljömässiga aspekter. Det kan handla om ansvar för inlandssågverken i Norrbotten. Men det handlar också om den långsiktiga kontrollen av skogsråvaran. Det finns ett klart hot för framtiden, i form av utländska uppköp av svensk skogsindustri och skogstillgångar. Skogsindustrin kan i detta fall jämföras med energibranschen. I detta läge är det av stor vikt att staten finns kvar som majoritetsägare i Assi Domän. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Regeringen skall inta en aktivare ägarroll för att främja utvecklingen av företag med statligt ägande, står det i dagens betänkande från näringsutskottet. Vi i Miljöpartiet lägger andra värderingar i detta uttryck eller vill utvidga det till att gälla hänsyn till det kretsloppssamhälle som alla ingår i - även de statliga företagen. Önskemålet att erhålla en rimlig avkastning på av skattebetalarna satsat kapital, som eftersträvas i propositionen, är bara ett mål. Vi anser att staten skall vara ett föredöme när det gäller god etik i relationerna till företagets intressenter, som ägare, anställda, leverantörer och kunder, men också ett föredöme när det gäller miljö och resursfrågor i vid bemärkelse. Det gäller exempelvis införandet av miljörevision. Under de senaste åren har ett renodlat marknadstänkande kommit att dominera teorin kring det statliga företagandet. Vinstmaximering - i huvudsak kortsiktig - blir då dessa företags enda mål. Detta tänkande tycks också dominera i regeringens proposition. Miljöpartiet ifrågasätter detta enögda perspektiv. Motivet för staten att äga och driva företag i den konkurrensutsatta sektorn bör vara något mer än ren vinstmarkering. Vår syn på innehållet, kvaliteten, i de statliga företagen bör lyftas fram. Det är här svenska staten har en chans att påverka och gå före. Redan under perioden 1988-1991 påtalade min föregångare i näringsutskottet, Lars Norberg, vikten av att staten bör formulera en genomtänkt företagarpolicy. Den skulle kunna besvara följande frågor: 1. Hur skall staten försäkra medborgarna en rimlig och likvärdig service inom områden där det föreligger naturliga monopol? 2. Hur skall demokratisk insyn garanteras när det gäller statsägd verksamhet? 3. Hur skall statligt ägande förenas med och användas för utveckling av ekonomisk demokrati? 4. Hur skall statliga företag användas för att främja miljövänliga produkter och miljövänliga produktionsmetoder, energihushållning, kretsloppstänkande och livscykelspecifikationer? 5. Hur skall statliga företag användas för att främja utveckling av bättre arbetsmiljöer? 6. Hur skall det statliga ansvarstagandet organiseras när statliga företag råkar i kris? Aktuellt är företag som är inriktade på krigsmateriel, t.ex. Bofors och Celsius. Här borde staten för länge sedan ha tillsatt en krisgrupp för att möta den nödvändiga omställningen. I propositionen nämns fyra olika typer av verksamheter. Den fjärde typen deklareras så här: Företag som inte kan komma till stånd på normala kommersiella villkor på grund av att risktagandet är stort, vinstförväntningarna små, långsiktigheten är ovanligt stor, men där samhällsintresset motiverar att företag startas. Fru talman! Här skulle energipolitiken komma in. Beslutet om kärnkraftsavveckling år 1980 hade motiverat startandet av ett antal företag inom områdena förnybar energi och energieffektivisering, så att man hade haft färdiga produkter som kunnat fasas in vid den reaktoravveckling som borde ha påbörjats för flera år sedan. Ta solenergisektorn! Jag kan intyga att Sverige är ett föregångsland på det området. Nu måste man gå till praktisk handling när det gäller solfångeri, solenergi och solcellsteknik och utveckla fabriker med fullskaleprojekt. Och det kostar. Här skulle staten kunna gå in. Staten bör också göra en kritisk genomgång av tekniska monopol. Inom post, telefon och kommunikation finns stora områden där konkurrensen ofta är en ren chimär. Vi i Miljöpartiet vill ta ett helt nytt grepp för att garantera den demokratiska kontrollen av monopolföretag. Vi föreslår att staten inrättar demokratiskt valda taxekommissioner med uppgift att granska och fastställa priser och kostnader inom monopolverksamheterna. I USA, där denna modell finns, har kommissionen möjlighet att hejda oskäliga prishöjningar. Om vi tar Apoteksbolaget som exempel, så skulle taxekommissionen kunna övervaka prissättningen av läkemedel. Är priserna orimliga kan man gå in och påverka och stoppa prishöjningar. Man skulle också kunna granska den totala ekonomin och upptäcka fallskärmsavtal, vilka indirekt trissar upp priserna. Jag skall ta ett annat prisexempel, nämligen Skogshögskolan i Garpenberg, Dalarna. Det har berättats för mig att man mitt uppe i skogen debiterar 1 200 kronor per kvadratmeter i hyra för dess lokaler, dvs. 25 miljoner kronor per år. Det är det statliga bolaget Vasakronan som tjänar bra på detta, men vilka konsekvenser får det? Undra på att man anser sig inte ha råd att bedriva skogsutbildning om priserna sätts utifrån storstadsmodell! En normal marknadshyra i denna bygd är nämligen 400-600 kr per kvadratmeter. När jag ändå är inne på skogen måste jag nämna att vi i Miljöpartiet är väldigt oroliga för den negativa utförsäljning som har skett av Assi Domäns skog. Vi instämmer i Centerns reservation. Vi har också ett kriterium om att bo och bruka när man säljer till enskilda. Vad som är viktigt är att mark skyddas av naturvårdshänsyn. Exploateringen kan inte få fortgå som hittills. Apropå skog vill jag också nämna Svenska Skogsplantor AB. Hur många gånger har vi här i kammaren tagit upp ämnet rotsnurr, dvs. skogsplantering där rötterna snurrar runt runt, eftersom de trängts ned i plant pots vid planteringen. Det får till följd att rötterna inte breder ut sig eller växer på djupet. En sådan plantering fungerar som ett plockepinn. Senast nu i veckan såg vi ett reportage om hur tallar vuxit på detta sätt. Jag undrar: När staten nu har fått bemyndigande att avveckla Svenska Skogsplantor AB - kommer man då att avhända sig allt ansvar för det här, även historiskt? Hur får de som lurats att använda den här planteringsmetoden ersättning för sina skador? Fru talman! Miljöpartiet säger att i den mån tekniska monopol är privatägda bör staten meddela koncession och utöva kontroll av den erbjudna tjänstens pris och kvalitet. Vi har varit skeptiska till privatiseringen av Studsvik. Hur garanteras insynen? Hur undviker man kommersialisering, där kärnavfall är en av komponenterna? Redan har man utnyttjat § 5 i kärntekniklagen, som tillåter import av kärnavfall av synnerliga skäl. Vi menar att detta hotar att urholka lagen och att kommersiella intressen kan komma att gå före miljö och säkerhet. Hur kan staten garantera att så inte sker? Jag vill än en gång erinra om att vi motsatt oss utförsäljning av Nordbanken. Vi hänvisar till det särskilda yttrandet. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 26, Aktiv förvaltning av statens företagsägande, och därmed avslag på samtliga reservationer. Utskottet tillstyrker också förslaget om ett bemyndigande för regeringen att en minskning av statens ägande skall kunna ske för de företag som angivits i betänkandet men med de restriktioner som angivits både i betänkandet och i propositionen. Detta bemyndigande ersätter det som riksdagen lämnade 1991 på förslag av den dåvarande borgerliga regeringen. Det är, som vi ser det, av största vikt att staten kan agera effektivt i sin roll som ägare av företag. Innan jag går in ytterligare på förslaget vill jag rekapitulera något av historien kring det statliga företagsägandet. Riksdagen beslutade våren 1990, på förslag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen, att inrätta ett särskilt förvaltningsbolag - förvaltningsbolaget Fortia - med uppgift att förvalta aktier, värdepapper och annan lös egendom i vissa statliga företag. Den borgerliga regeringen föreslog sedan riksdagen i en proposition att Fortia skulle avskaffas och att regeringen skulle få ett bemyndigande att privatisera ett stort antal statliga företag. Det beslutet fattade riksdagen i december 1991. Motivet för den borgerliga regeringen var bl.a. att all erfarenhet visade att ett privat, decentraliserat företagsägande utgör den bästa grunden för ett ökat välstånd. Vi socialdemokrater hävdade då att staten även fortsättningsvis måste ha ett stort inflytande som ägare av företag såväl inom basindustrierna som inom andra branscher. Våra naturtillgångar skulle behållas under statlig kontroll. Vi motsatte oss inte försäljning av statliga företag men menade att förändringar av statligt ägande inte skulle ske mekaniskt och programmerat utan måste prövas från fall till fall och i vederbörlig ordning underställas riksdagen för beslut. - Så var det 1991. I budgetpropositionen 1995 föreslog regeringen att den skulle få öka eller minska ägandet av statliga företag utan att gå till riksdagen. Efter det att en hel del synpunkter hade framförts på detta förslag uppsköts behandlingen i näringsutskottet, och riksdagen beslutade också med hänvisning till detta att regeringen skulle bereda frågan ytterligare och återkomma, och det är detta som nu har skett genom propositionen. Regeringen har här klargjort att de ideologiskt motiverade utförsäljningar av statliga företag som genomdrevs av den borgerliga regeringen skall upphöra. Staten skall vara aktiv i sin ägarroll och främja utvecklingen av företag med statligt ägande. Ägarstrukturen i näringslivet har genomgått stora förändringar under de senaste tio åren, inom både statligt och privat näringsliv. Grunden för statens företagssektor lades fast långt tidigare - i samband med att uppbyggnaden av den moderna infrastrukturen inleddes. Postverket tillkom redan på 1600-talet, Järnvägs och Televerken på 1800-talet, och Vattenfallsverket bildades i början av I början av 1900-talet utökades den statliga företagssektorn. Affärsverken expanderade och skapade olika bolag i anslutning till sin verksamhet. På 1920 talet hade Sverige en bankkris som ledde till övertagande av några banker. Under 1940-talet förstatligades några av företagen av beredskapsskäl. Med detta vill jag säga att varje årtionde har haft sina förändringar i företagsägandet. 1970-talet var ägandet inne i en defensiv struktur. När holdingbolaget Statsföretag AB bildades 1970 var det efter utländsk förebild. Kraven på lönsamhet samt ägarrollens centrala betydelse för framgångsrika företag underströks kraftigt i samband med att de konkurrensutsatta industriföretagen fördes över till ett av staten helägt förvaltningsbolag. 1990-talet inleddes med att ombilda affärsverk till helägda statliga bolag, bl.a. Vattenfall. Det har inte gått att leda i bevis att privatiseringsprogrammet, som den moderatledda regeringen påbörjade med ideologiska förtecken, skapade mer sysselsättning. Tvärtom! Genom att man delade ut statens pengar skapade man det största budgetunderskott som omvärlden har skådat. Det vore intressant att höra om Karin Falkmer kan visa på att några sysselsättningstillfällen skapades under den perioden. Riktlinjerna för förvaltningen av de statliga företagen avgränsas till att gälla enbart kommersiella företag. Minskningen av statens ägande skall ske genom bemyndiganden i särskilt angivna företag, bl.a. Assi Domän AB, Celsius AB, Enator AB och Pharmacia & Upjohn. Vidare har utskottet på förslag av kulturutskottet gjort ett avsteg från regeringens förslag, nämligen att Teracom Svensk Rundradio AB För övriga kommersiella företag gäller att regeringen först skall inhämta riksdagens godkännande innan beslut fattas om minskning av statens ägande eller lämnande av kapitaltillskott. Regeringen kan heller inte utan riksdagens godkännande förvärva aktier i bolag i vilka staten inte äger aktier eller besluta om bildande av ett nytt förvaltningsbolag för statliga företag. Beträffande de motioner som behandlar hanteringen av olika enskilda statliga företag vill jag, precis som Lennart Beijer och Kjell Ericsson, särskilt kommentera Assi Domän. När riksdagen våren 1992 beslutade att ombilda Domänverket till aktiebolag fastställdes, vilket har sagts tidigare, riktlinjer för hur försäljning av mark till enskilda skulle kunna genomföras. Det betonades att denna försäljning av mark till enskilda är viktig och har som syfte att stärka det enskilda skogs och jordbruket. Skogsmarksförsäljningen är nu i det närmaste slutförd. En av de bärande idéerna bakom skapandet av ett fjärde skogsblock i Sverige var att djupare integrera råvaruproduktionen och industriproduktionen. Assi Domän är ett börsnoterat företag där staten äger drygt 50 % av aktierna. Staten kan därför inte ensam fatta beslut i företaget. Assi Domän koncentrerar nu sitt markinnehav till de delar av vårt land där bolaget bedriver industriell produktion, dvs. norra Norrland, Bergslagen och Småland. Regeringen har för avsikt att ta upp en diskussion med Assi Domän om företagets principer för markförsäljning. Vi vill från socialdemokratisk sida säga att vi ser det statliga ägandet från en mera pragmatisk utgångspunkt. Privatiseringar kan visst vara motiverade av olika skäl, men det kan också statligt ägande vara. Ett statligt ägande kan bidra till mångfald, konkurrens och industriell förnyelse eller vara motiverat av andra skäl. Vi anser som huvudprincip att statens roll när det gäller ägande måste analyseras och bedömas från fall till fall. Samhällsintressen i t.ex. SBL Vaccin AB är inte lika viktiga och inte desamma som ägarintressen i LKAB eller i Vattenfall.

Fru talman! Skrivelsen i betänkandet om att det statliga företagandet motiveras med att det skall vara en motvikt mot det privata näringslivet kommenterade inte Birgitta Johansson alls i sitt inlägg. Jag hoppas att Birgitta Johansson vill göra det i sin replik. Vi tycker att all konkurrensutsatt verksamhet skall bedrivas i privat regi därför att det är bra för företagen, för skattebetalarna och för Sverige. Det här är orsaken till att det går en privatiseringsvåg över världen. Länder som Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England och Japan privatiserar statliga företag på löpande band. Birgitta Johanssons meningsfränder i England, Labour, har helt gjort sig av med den ideologiska blockeringen mot privatiseringar. Det är inte bra att företag som drivs i konkurrens har ett statligt ägande och därmed kan bli utsatta för politiska avgöranden där man fattar beslut om företagets verksamhet. Det är faktiskt ett hot mot jobben. De långsiktiga jobben garanteras bäst i företag som drivs på marknadsekonomiska grunder och med privata ägare i bakgrunden.
Fru talman! Karin Falkmer sade i sitt inledningsanförande att socialdemokraterna motsätter sig ett spritt ägande. Jag har svårt att förstå vad Karin Falkmer menar. Karin Falkmer har nog inte förstått propositionen. Det ärende vi behandlar i dag handlar om att ge ett bemyndigande för att förändra ägarstrukturen i vissa företag. Jag väntar också på svaret på min fråga: Hur många sysselsättningstillfällen gav de 23 miljoner som det borgerliga experimentet innebar?
Fru talman! Det borgerliga privatiseringsprogrammet tillförde den svenska riskkapitalmarknaden 23 miljarder kronor. Vi fick många nya aktieägare i Sverige i grupper där det tidigare inte har funnits aktieägare. Det har visat sig att de dessutom avser att ha ett långsiktigt ägande av dessa aktier. Det har varit bra för våra företag. SSAB t.ex. har sluppit att återkommande bli anklagat från USA:s tullmyndigheter för att staten skulle subventionera företaget. I och med att företaget är privatägt i dag slipper man dessa bekymmer. Det hade t.ex. varit omöjligt att bilda Assi Domän om det inte hade skett mellan det helägda Assi, det helägda Domän och det börsnoterade NCB i samband med börsintroduktionen. Att detta är bra för Assi Domän och att SSAB har stärkts genom privatiseringen av det företaget, därom råder inga tvivel, och självklart påverkar det sysselsättningen. Detta bemyndigande är inte det bemyndigande som riksdagen gav den borgerliga regeringen, nämligen att fortsätta sälja ut och privatisera de 35 namngivna företagen. Det är ett motstånd mot privatisering av statliga företag som ligger bakom detta betänkande och bakom den formulering som finns i betänkandet att det behövs statliga företag som en motvikt mot privat näringsliv. Det är den inställningen som är så skadlig just i dag när vi behöver så många fler arbetstillfällen.
Fru talman! Karin Falkmer har bestämt sig för vad som ligger bakom de skrivningar som finns i propositionen. Jag tror att det hade kvittat vad vi hade skrivit. Karin Falkmer hade ändå bestämt sig för vad det skall stå och vad det skall syfta till. Jag har fortfarande inte fått några svar på hur många människor som har blivit sysselsatta genom de 23 miljarder kronor som de tidigare försäljningarna inbringade. Det enda Karin Falkmer har sagt är att det blev väldigt många nya aktieägare. Jag har ingenting emot att människor köper aktier och att de är långsiktiga i sitt aktieinnehav, men frågan kvarstår: Hur många arbeten har detta skapat?

Fru talman! Utskottets ordförande återkommer flera gånger till texten i propositionen om ideologiskt betingade utförsäljningar. Det vore intressant att veta vad Birgitta Johansson egentligen menar med det. Jag förmodar att motsatsen, alltså att staten skall vara en aktiv ägare och bli än mer aktiv som ägare, är ideologiskt betingad. Men vilka företag är det som har sålts ut av ideologiska skäl och vilka har inte gjort det? Att statliga företag skall vara en motvikt till privata företag är som jag har sagt tidigare synnerligen anmärkningsvärt, därför att det visar på en misstro. Samtidigt är det en logisk kullerbytta. Man säger också från regeringens och utskottsmajoritetens håll att företagen skall uppträda på samma villkor som det privata näringslivet. Hur kan de då samtidigt vara en motvikt? Det finns massor av sådana logiska kullerbyttor i utskottsmajoritetens resonemang. Det heter t.ex. att det statliga engagemanget finns där av speciella skäl. Birgitta Johansson talar om konkurrens och mångfald. Det är synnerligen anmärkningsvärt att statligt företagande skulle innebära mångfald. Man talar om att skapa sysselsättning, rekonstruera krisföretag osv. Samtidigt är man som sagt hela tiden noga med att poängtera att det statliga företagandet skall ske på samma villkor och med samma förutsättningar som i det privata näringslivet. Jag har väldigt svårt att få det att gå ihop. Vad ger det sistnämnda kravet för utrymme att klara uppgifter som det privata näringslivet inte klarar lika bra eller bättre?
Fru talman! Christer Eirefelt frågar om det är ideologiskt betingat. Jag kan använda de orden på precis samma sätt som den borgerliga regeringen gjorde under perioden 1991-1994, när det gällde att hantera statens egendom. Jag sade i mitt inledningsanförande att de statliga företagen har genomgått förändringar från tid till annan. Jag tror att det är viktigt att man inte låser fast sig. Man måste se till hur verkligheten ser ut och vad som kan vara viktigt i olika tidsperioder. Jag nämnde i mitt inledningsanförande att en del företag förstatligades under 40-talet av beredskapsskäl. Det var säkert riktiga tankar vid den tidpunkten. Det är det som gör att vi socialdemokrater inte helt bestämt kan säga att det skall vara på det ena eller andra sättet. Här gäller det att riksdagen har ett inflytande. Det första steget är att bemyndigandet beviljas. Då kan man göra de ägarförändringar som är vettiga.
Fru talman! Jag tycker snarast att Birgitta Johansson säger att det skall vara på det ena sättet. Det skall vara ett statligt företagande också på de rent kommersiella områdena, där de sociala skäl som jag tycker är motiv för ett statligt engagemang inte finns. Här gäller det ju ett betydligt bredare företagande än så. Det är väl det som är det ideologiskt betingade i detta. Man vill från socialdemokratiskt håll ha ett stort statligt inflytande i näringslivet. Det är inte den enda frågan där det är uppenbart. Det framkommer också av att man inte klarar av att skapa bättre villkor för de mindre och medelstora företagen i det privata näringslivet, t.ex. Jag nämnde, fru talman, de logiska kullerbyttor som det vimlar av i betänkandet. En annan sådan är att det talas om att ett argument för det statliga ägandet är att det institutionella ägandet har ökat kraftig. Koncentration i näringslivet tycker inte heller vi är bra, men det kommer man inte till rätta med genom ett aktivt statligt ägande. Det handlar ju betydligt mer om koncentration än motsatsen. Fru talman! Man talar och skriver vackert om de positiva åtgärder som skulle behövas för svenskt näringsliv i den ena propositionen efter den andra, men det är märkligt att de inte genomförs. De åtgärder som är negativa för svenskt näringsliv är man snabbare att genomföra.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Christer Eirefelt säger. Vi har skrivit att det har blivit en koncentration i företagandet och att institutioner och andra till väldigt stor del äger företagen. Det är mot den bakgrunden som vi tycker att det är viktigt att även staten kan ha sin roll i företagandet. Staten kan vara väldigt viktig när det gäller att sköta om industriföretagen.

Fru talman! Det har pratats mycket om ideologiska försäljningar. Jag skall inte beröra det så mycket mer. Jag vill bara säga att de företag som såldes ut under den borgerliga regeringstiden var väl förankrade i verkligheten. Det var konkurrensutsatta företag, för vilka det inte var en nackdel att privatiseras helt eller delvis. Det var i stället en fördel. Samtidigt gav det statskassan 23 miljarder. Det tycker jag är viktigt i en statsfinansiellt svår situation. När det gäller Assi Domän är jag helt klar över att vi inte kan fatta beslut över ett aktiebolag. Jag vill att vi skall uttrycka vår mening om att försäljningarna till enskilda skogsägare bör fortsätta. Det finns fortfarande stora behov av att komplettera ägarinnehaven. En del har inte fått kännedom om att möjligheten finns. Av den orsaken är det bra om regeringen kan uttrycka detta till Assi Domän i överläggningarna. Slutligen har jag en fråga till Birgitta Johansson när det gäller försäljningen av statliga företag. I det konvergensprogram som vi har antagit vill man sälja ut företag för 50 miljarder. Tycker inte Birgitta Johansson att det är bra både för företagen och för statskassan?
Fru talman! Jag tycker att förändring av statlig företagsamhet och verksamhet skall ske i en tid då det passar och då det är motiverat att göra förändringar. Det som Kjell Ericsson tar upp om Assi Domän är bara att beklaga, om det är på det viset att information inte har gått ut till dem som har varit berörda och som skulle ha velat byta eller förvärva olika skogsmarker. Det är också min förhoppning att försäljningen kan fortsätta, även om staten inte är ensam ägare i Assi
Fru talman! Det är bra om detta kommer fram, så att det kan ske överläggningar mellan regeringen och Låt mig slutligen när det gäller statligt företagande säga att det är viktigt att vi stöder ett spritt ägande. Det är bra på många sätt att ägandet sprids runt omkring i landet. Vi har hört att institutionerna har tagit hand om väldigt mycket under senare. Kan man stimulera enskilda att bli aktieägare genom att skapa sådana förhållanden att man långsiktigt får många enskilda aktieägare är det väldigt bra för svenskt näringsliv.

Fru talman! Vad gäller diskussionen om huruvida det statliga ägandet är en motvikt eller inte kan jag säga att statligt ägande utöver att vara motvikt också kan driva på konkurrensen och öka konkurrenstrycket. Från Vänsterpartiets sida tycker vi att det är viktigt att ha många olika sorters ägare i näringslivet. De kan vara statliga, kooperativa och privata. Alla de delarna finns i den svenska skogsindustrin. Vi är litet oroade över att staten nu håller på att minska sitt ägande till enbart 34 % i Assi Domän. Vi tycker faktiskt att Assi Domän har en större uppgift att fylla. Det är litet luddigt skrivet både i proposition och betänkande, och det är inga självklarheter att vi i morgon får detta minskade ägande. Det är helt enkelt så att man har lämnat öppet för en fortsättning. I samband med detta skulle jag vilja ställa två frågor till Birgitta Johansson. För det första: Kan man även framdeles tänka sig att Assi Domän tar ett rejält ansvar för de norrbottniska inlandssågverkens råvaruförsörjning? För det andra: Kan Birgitta Johansson hålla med om att det ändå finns en viss risk för att vi kan råka ut för utländska uppköp av svensk skogsindustri?
Fru talman! Bemyndigandet innebär att det finns en möjlighet för regeringen att gå ned från 50 % till 34 % vad gäller ägandet i Assi Domän. Med den procentsatsen har staten fortfarande ett stort inflytande. Lennart Beijer frågar mig om jag kan lämna garantier vad gäller sågverken i inre Norrland. Självfallet kan jag inte i denna kammare garantera någonting vad gäller sågverken. Men min förhoppning är självfallet att vi i diskussioner skall kunna komma till rätta med dessa frågor.
Fru talman! Jag tackar Birgitta Johansson också för det svaret. Utländska köpare är i dag intresserade av energiproduktionen i det här landet. Kan man tänka sig att det också blir samma intresse för våra skogstillgångar? Har vi i så fall någon möjlighet att på annat sätt än via ett statligt ägande försöka hålla uppe det samhälleliga intresset på den här fronten?
Fru talman! Det kan vara väldigt bra för svenska företag att få in utländska ägare. Det kan ge kompetens på många andra områden. Det kan bidra till ytterligare satsningar på exportmarknaden. Det kanske inte direkt skall vara så mycket utländsk ägande i Assi Domän, men jag vill nog rent allmänt peka på betydelsen av att vi breddar vårt ägande även i det här avseendet.
Fru talman! Jag skall fortsätta med att tala om utländskt ägande. Visst kan utländskt ägande vara bra om man vet att det handlar om människor som bor kvar och brukar marken, som inte skövlar utan bryr sig. De som har ett familjejordbruk med tillhörande skog tänker på kommande generationer och förbrukar inte utan brukar. Därför vill jag än en gång fråga vad man har för garanti för att denna mark brukas på rätt sätt. Sedan vill jag gå in på taxekommissionerna. Hur ser Socialdemokraterna på att man skulle kunna stärka den demokratiska insynen och få möjlighet att påverka prissättningen? Detta kan gälla elen. Det kan gälla läkemedlen. Det handlar om dessa monopol. Jag var också inne på att vi har ett moraliskt ansvar när det gäller omställningen av krigsmaterielindustrin. Varför har det inte tillsatts en krisgrupp? Jag ser nämligen att detta är ett problem. Lars Norberg påtalade redan för fem, sex år sedan att detta kommer att bli ett krisföretag. Vi vet vad som händer i Karlskoga i dag. Jag har också några frågor om företagspolicyn, som jag tog upp tidigare. Kan man tänka sig att man jobbar vidare med den? Man ser nämligen inte det aktiva företagsägandet. Man har inte tagit upp själva policyn. Jag stannar här för att lyssna på svaren.
Fru talman! Att det inte finns någonting skrivet när det gäller krigsmaterielindustrin beror naturligtvis på att det den 20 september kommer en proposition om vårt framtida försvar. Det vet Eva Goës också. Där kommer frågor om industrins framtid att diskuteras. Detta sades i näringsutskottet redan i samband med att man fattade försvarsbeslutet under förra hösten. När det gäller olika typer av taxekommissioner och annat som Eva Goës var inne på ser jag inga enkla lösningar. Jag ser ibland en viss ökad byråkrati. Detta är heller ingenting som vi direkt välkomnar. Men visst finns det enskilda frågor där det ur konsumentsynpunkt kan vara nödvändigt att ha ett inflytande över prissättningar.
Fru talman! Jag tackar för detta. Jag ser just på det här i ett konsumentperspektiv. Vi kan titta på vad som har hänt med eltaxorna i och med avregleringen av elmarknaden. Vad hände med småabonnenterna? Det har blivit mycket besvärligare. Nu ligger en utredning på bordet om att man skall kunna byta leverantör på ett enklare och billigare sätt, men det har verkligen inte varit lätt för småkonsumenterna att gå före. Det är som vanligt storkonsumenterna som gynnas. Jag tog upp frågan om statliga företag och att man skulle jobba inom sektorer där det var samhällsekonomiskt vettigt att satsa på den fjärde typen av företagande. Jag frågade varför man inte har startat något statligt företag på området förnybar energi och energieffektivisering. Då hade man kunnat möta kärnkraftsavvecklingen och redan nu kunnat börja fasa ut kärnkraftverk. Detta tycker jag är någonting som vi skulle kunna ta ett stort ansvar för. Just solenergin skulle vi kunna ha som en nisch här i Sverige. Vi skulle kunna gå före och vara ett föredöme för hela världen.
Fru talman! Eva Goës tar upp många viktiga frågor som vi får anledning att behandla vid ett senare tillfälle. Det gäller eltaxor, energieffektiviseringar och annat. Vi förväntar ju oss att det skall komma en proposition om energifrågor när de olika politiska partierna har kommit fram till lösningar. Därför tror jag att vi får anledning att återkomma. I min sista replik vill jag tacka alla ledamöter i utskottet som under detta år har bidragit till att vi har haft bra debatter. Jag vill också tacka kansliet för ett gott arbete.

Herr talman! När jag har försökt beskriva hanteringen av detta ärende har mina tankar förts till den gamla TV-serien Lödder. Vad sägs t.ex. om slutet i betänkandet? Utskottets socialdemokratiska ledamöter kör över sin egen minister och bifaller två centermotioner. Centern går ihop med socialdemokraterna i utskottet och går emot ett enigt jordbruksutskott, som har ombetts att yttra sig till arbetsmarknadsutskottet. Lennart Daléus. Precis som i Lödder slutar det med att nästa spännande avsnitt utmynnar i ovisshet. I vårt fall handlar det om en form av begäran om en utredning som kan ta vägen litet var som helst. Om jag skall uttrycka mig försiktigt, herr talman, kan jag säga att jag inte är särskilt imponerad. Bakgrunden till betänkandet är en proposition som kom från den ansvarige ministern Anders Sundström. Det kanske förklarar en del. I propositionen tog man upp några rena administrativa förändringar, ett par förslag till EU-anpassning samt ett förslag som skulle innebära att landsbygdsstöd inte skulle innefatta investeringar inom jordbruk och fiskenäringarna. I propositionen hänvisade man till att dessa stödmöjligheter fanns inom ramen för mål 5a. Det är i sig riktigt. Det är bara det att Sveriges regering och riksdag inte har ansett att dessa stöd skall utnyttjas i Sverige. Detta har inte de som är ansvariga för propositionen bemödat sig att ta reda på. De hänvisar helt felaktigt till ett stöd som i dagens läge inte är möjligt. Det är inte nog med det. Man har inte ens en aning om vad som står i den författning som reglerar landsbygdsstödet utan man kommer med felaktiga sakuppgifter. Det här har bl.a. uppmärksammats i en moderat motion. Det förefaller också som om propositionen har beretts utan det samrådsförfarande mellan berörda statsråd som enligt departementsförordningen skall ske om ett ärende faller inom flera verksamhetsområden. Om samrådsförfarandet inte har skett förklarar det den undermåliga kvaliteten på propositionen. En allvarlig anmärkning på ansvarig departementschef är på sin plats. Den vidare handläggningen av propositionen innebar att utskottets betänkande delades upp i två delar. Den första, som behandlade några rent administrativa frågor, har redan antagits av en enig riksdag. Den andra delen, som innehöll en förändring av landsbygdsstödet, remitterades till jordbruksutskottet för yttrande. Den kom dock tillbaka med så gott som vändande post. Motivet var tidsbrist. Men arbetsmarknadsutskottet gav sig inte utan skickade den ytterligare en vända till jordbruksutskottet samt till Jordbruksverket, Glesbygdsverket och NUTEK för att få underlag för ett ställningstagande. Ett enigt jordbruksutskott biföll den moderata motionen samt den del i centermotionen som behandlade mål 5a. Även Jordbruksverket hade samma uppfattning. Arbetsmarknadsutskottet borde då ha haft tillräckligt underlag för att fatta ett beslut. Men av någon outgrundlig anledning instämde centerpartisten i utskottet i socialdemokraternas skrivning om vidare utredning av investeringsstödet till jordbruket. Med den skrivning som utskottsmajoriteten har enats om kan jag inte se några garantier för att investeringsstöd inom mål 5a kommer att införas. Mål 5a syftar till att främja landsbygdens utveckling genom att påskynda anpassningen av jordbruksstrukturen och strukturen inom fiskerisektorn. Inom 5a finns följande delprogram: kompensationsbidrag, startstöd till unga jordbrukare, stöd till investeringar till den som förädlar eller saluför produkter från jordeller skogsbruket och stöd till fiske. Syftet med investeringsstödet är att jordbruksföretagen skall kunna moderniseras och konkurrenskraften förbättras. Men det har också till ändamål att förbättra levnads och arbetsvillkoren vid jordbruken samt ge möjlighet att ställa om produktionen. Där finns möjlighet till nya inkomstkällor som turism, hantverk eller tillverkning och försäljning av gårdsprodukter på gården. Ett viktigt ändamål som tas upp i den moderata motionen är att förbättra djurens hälsa och välbefinnande. Personligen tycker jag uppriktigt illa om alla de stödformer som florerar i jordbrukspolitiken. Då varken världshandeln eller EU:s jordbrukspolitik är marknadsmässigt anpassade måste jag dock motvilligt acceptera att stöden är en ersättning för utebliven kostnadsanpassning. Min förhoppning är att jordbruket i framtiden kommer att marknadsanpassa sina produkter. Tyvärr verkar detta ligga långt i framtiden, då världshandeln är dumpad och avregleringen av jordbrukets produkter verkar gå i snigelfart. Sverige kan dock inte urskilja sig från denna politik, då det endast skulle innebära att vår livsmedelsproduktion slogs ut av andra länders och att vi skulle hamna i ett beroendeläge. Därför bör vi anpassa oss till de vedertagna europeiska stödformerna. Det investeringsstöd som i dag finns tillgängligt för jordbruket och fisket gäller enbart de sju nordligaste länen och är ett rent nationellt stöd. Det är min absolut bestämda uppfattning att detta stöd behöver utvidgas för att skapa framtidstro och konkurrensneutralitet för jordbruksnäringen. I dag tillämpas investeringsstöd som medfinansieras av EU av alla medlemsländer utom Sverige. Denna ordning kan inte vara rimlig, då den försätter svensk jordbruksproduktion i ett försämrat konkurrensläge. En rimlig avvägning borde vara att åtminstone de områden som har mindre gynnsamma förutsättningar, de s.k. Less Favoured Areas, borde få del av EU:s investeringsstöd inom mål 5a. Svensk animalieproduktion har för närvarande stora ekonomiska svårigheter beroende på bl.a. lagar samt skatter och avgifter, som är betydligt högre än konkurrerande länders samt att framförhandlade EU stöd inte utnyttjas. Konsekvensen blir minskad animalieproduktion, som i sin tur leder till minskade arbetstillfällen inom hela livsmedelskedjan. En tumregel är att varje jordbrukare genererar tre arbetstillfällen. Livsmedelsindustrin har under våren 1996 tvingats att varsla sin personal, bl.a. på grund av brist på produkter. Varslen inom slakteri och chark omfattar ca arbetstillfällen. Enbart under våren har varslen alltså omfattat över 1 400 arbetstillfällen - detta inom en bransch där det borde finnas stora möjligheter för en exportinriktad expansion. Exporten av förädlade livsmedel baserade på råvaror från jordbruks och trädgårdsnäringarna ökade under åren 1990-1994 från 3 miljarder kronor till närmare 7 miljarder kronor. Enligt bedömningar inom de berörda branscherna skulle exporten kunna nästan fördubblas till en nivå över 13 miljarder kronor år 2000. Men detta kräver att svensk livsmedelsproduktion får rimliga konkurrensvillkor. Dessa finns inte i dag. Den livsmedelsindustri som i huvudsak baseras på det svenska jordbrukets råvaruproduktion hade år 1994 en omsättning på ca 60 miljarder kronor. Denna industri sysselsatte drygt 55 000 personer. Om man räknar in sysselsatta i jordbruket och underleverantörer i alla led bakåt, sysselsatte den jordbruksbaserade livsmedelssektorn sammanlagt ca 290 000 personer. Om produktionen skulle kunna ökas med 7 miljarder kronor skulle det, enligt LRF, kunna bli en sysselsättningsökning i näringslivet med ca 22 000 personer. Jag vill poängtera att detta förutsätter konkurrensneutralitet gentemot vår omvärld. När nu centern och socialdemokraterna förhalar de nödvändiga förutsättningarna för att nya arbetstillfällen skall kunna tillkomma inom livsmedelssektorn sviker man inte bara centerns kärna, jordbrukarna, utan även de arbetslösa och de varslade inom livsmedelsproduktionen. Det är enligt min uppfattning mycket angeläget att snarast få i gång ett program för ett svenskt investeringsstöd. Ett utredande bidrar till att skapa oro och osäkerhet inför kommande investeringsbeslut. Ett enigt jordbruksutskott har begärt att regeringen snarast skall återkomma till riksdagen med förslag i enlighet med utskottets riktlinjer. Detta borde, enligt min uppfattning, riksdagen bifalla. Gör riksdagen inte detta kommer många arbetstillfällen, såväl inom jordbruket som inom byggnadsindustrin, att falla bort - detta i en tid då Sverige så innerligt väl behöver varje produktivt arbetstillfälle. Finansieringen av det utökade investeringsstödet kan lösas genom frigjorda medel från landsbygdsstödet och EU:s jordbruksfond. Ett införande av stödformen ger en positiv effekt, inte bara för sysselsättningen utan även för statskassan. Jag kan ge ett exempel.

I sammanhanget kan noteras att Jordbruksverket har en viss beredskap för ett sådant stöd. Under tiden fram till dess ett sådant investeringsstöd kan vara infört bör landsbygdsstöd även fortsättningsvis kunna lämnas inom de sju nordligaste länen. Vad gäller den geografiska utvidgningen av landsbygdsstödet och lokaliseringsstödet till lokaler för uthyrning delar jag regeringens och NUTEK:s uppfattning att detta är en förenkling som bör genomföras. Avslutningsvis såg jag i en tidning att arbetsmarknadsminister Margareta Winberg skulle försöka att prata bort arbetslösheten. Det verkar inte vara något särskilt revolutionerande socialdemokratiskt grepp. Det praktiserades av Anders Sundström under den korta tid som han fick vara arbetsmarknadsminister. Den ena pratkvarnen efterträder den andra. Resultatet lär säkert bli lika magert som under Anders Sundströms tid. Prat leder inte till några nya jobb. Regeringens taktik tycks vara att skjuta på alla beslut och gömma dem i utredningar, men så blir det när man inte har någon verkningsfull politik för att skapa förutsättningar för nya arbeten. Det är bara synd att centern så lealöst stöder denna form av eller, kanske jag skall säga, brist på politik. Herr talman! Jag yrkar bifall endast till reservation 1 men står naturligtvis bakom reservationerna 3 och

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2. I detta betänkande hanteras något som egentligen brukar tas upp i mitt utskott, nämligen jordbrukssektorn. Jag är därför mycket förvånad över att jag är den enda ordinarie ledamoten från jordbruksutskottet som är närvarande här i dag. Kds ledamot sitter som ersättare i utskottet. Det förvånar mig, eftersom detta är ett mycket viktigt betänkande, framför allt med tanke på jordbruket i framtiden. I förslaget sägs att jordbruks och fiskenäringarna nu, när landsbygdsstödet tas bort, i stället får möjlighet att erhålla investeringsstöd inom ramen för mål 5a Främjande av omstrukturering av jordbruket. De skulle alltså kunna få investeringsstöd. Det mest förvånande är att man tar bort landsbygdsstödet till jordbruket och inte samtidigt inför något investeringsstöd. Sverige är, som har sagts, det enda land i EU som inte har ett investeringsstöd för lantbruket. Vi kan i dag se att EU-inträdet inte alls har medfört den guldålder för lantbruket som man sade under kampanjen för att Sverige skulle gå med i unionen. Det har snarare inneburit mycket svåra förhållanden för det svenska lantbruket, framför allt för dem som har djur och producerar animalier. Spannmålsbönderna har, som bekant, fått det mycket bra, med tanke på det höga arealstöd som har införts. Man hade tänkt sig att djurbönderna skulle få del av det arealstödet genom att spannmålspriset skulle sjunka. Så har inte skett. I stället har det stigit. Det innebär att de som producerar kött och mjölk har fått högre foderkostnader i stället för lägre. De står också inför ganska stora investeringar. Vi i Sverige kan, till en del med rätta, slå oss för bröstet och säga att vi har mycket bra djurskyddsregler. Vi ser till att våra djur har det bra. Det är viktigt, med tanke på konkurrensen i EU. Sverige kan exportera just därför att vi har högre miljökrav när det gäller djur och djurtillsyn. Vi står t.ex. mycket väl rustade i den debatt som handlar om BSE, "galna ko-sjukan". Vi kan säga att man i Sverige inte använder den typ av djurfoder som man har använt i många andra EU-länder. Jag och mitt parti, Miljöpartiet, är övertygade om att det faktum att Sverige står för en bra djurhållning och en god kvalitet på produkterna gör att Sverige skulle kunna öka exporten i EU. Men det förutsätter också att lantbrukarna har möjlighet att söka investeringsstöd. Många av de djurskyddsregler som kommer 1999 innebär att många lantbrukare, framför allt små och medelstora, står inför stora investeringsåtaganden som de har svårt att klara i dagens ekonomiska läge. Priset har gått ned på de produkter de producerar, trots att de inte fått lägre kostnader. Det innebär att det är mycket angeläget att vi inför det investeringsstöd som vi skulle kunna ha inom ramen för mål 5a. Jordbruksutskottet har yttrat sig över detta betänkande. Ett enigt jordbruksutskott säger att detta investeringsstöd inom ramen för mål 5a behövs. Det behövs för att förbättra konkurrenskraften för jordbruksoch trädgårdsnäringen. Det behövs för att vi skall kunna främja miljö och djurskyddsinvesteringar. Jordbruksutskottet har också mycket tydligt sagt hur man skulle vilja använda investeringsstödet, vilket är mycket viktigt. Vi skall se till att förbättra den del där Sverige är konkurrenskraftigt och kan skapa en nisch på den s.k. marknaden inom EU. Precis som Patrik Norinder sade är det dock inte någon större frihet på marknaden för jordbruksprodukter. Den är mycket reglerad. Ett stöd av detta slag skulle ge en möjlighet för det svenska jordbruket att klara de investeringar det står inför. Detta framhålls också i yttrandet från Jordbruksverket, som är mycket bra. Där sägs att det behövs investeringspengar. Jordbruksverket menar också att stöd i samband med djurskyddsinvesteringar måste prioriteras. Det finns alltså en samsyn mellan Jordbruksverket och ett enigt jordbruksutskott. Man kunde då vänta sig att arbetsmarknadsutskottets betänkande skulle följa den linjen och att utskottet skulle tycka att det som sägs från Jordbruksverket och jordbruksutskottet är vettigt. Betänkandet är dock mycket svårt att läsa. Det är svårt att se vad som egentligen sägs i texten. Det står att "någon form av stöd bör utges även fortsättningsvis". Ordet investeringsstöd nämns aldrig. Arbetsmarknadsutskottet skriver om olika alternativa lösningar och vikten av att de genomlyses noga från såväl regionalpolitiska, sysselsättningspolitiska som jordbrukspolitiska synpunkter. Men det är inte alls det som jordbruksutskottet har sagt att man önskar. Texten i betänkandet andas någonting annat. Jag efterlyser ordet investeringsstöd. Arbetsmarknadsutskottet skriver också att ett stöd skall främja investeringar, ökad sysselsättning, tillväxt och service i landsbygds och glesbygdsområden. Det är inte heller vad jordbruksutskottet och Jordbruksverket har sagt att man vill ha. Vi vill ha ett rent investeringsstöd inom ramen för mål 5a, som framför allt skall inriktas mot djurskydd och miljöåtgärder. Det skulle gynna precis de grupper av bönder som i dag behöver stöd, nämligen de små och medelstora. Det skulle också gynna framför allt de gårdar som ligger i glesbygd. Det är där man bedriver djurskötsel. I Norrland går det dåligt att odla spannmål, men det går bra att bedriva djurskötsel. På småländska höglandet finns många gårdar med kött och mjölkproduktion. Om man utformar ett investeringsstöd på det sätt som Jordbruksverket och jordbruksutskottet har föreslagit når stödet precis de grupper av bönder som har störst behov av det. Jag är mycket förvånad över att arbetsmarknadsutskottet har lämnat ifrån sig ett så vagt betänkande. Utskottets slutsats är att regeringen utan dröjsmål bör återkomma till riksdagen med förslag i frågan där de synpunkter som framkommit i yttrandena beaktas. Jag hoppas verkligen att det betyder att regeringen skall lägga stor vikt vid Jordbruksverkets och framför allt jordbruksutskottets synpunkter. Om det är vad det betyder, är det bra. Jag hade önskat att betänkandet hade skrivits på ett mycket tydligare sätt. Vi i Miljöpartiet känner oss inte säkra på texten. Vi vet inte riktigt vad arbetsmarknadsutskottets majoritet egentligen vill. Vi vill därför i en reservation klart och tydligt tala om att vi anser att det som regeringen skall återkomma med är det investeringsstöd inom ramen för mål 5a som jordbruksutskottet har föreslagit. Jag yrkar därför bifall till reservation 2.

Herr talman! Patrik Norinder försökte likna detta ärende vid TV-serien Lödder. Om det ändå vore så väl, att detta var en fars med kvalitet. Dessvärre är det blodigt allvar som vi skall diskutera. Det vi nu skall behandla är resterna av en regionalpolitisk proposition som har styckats upp i två betänkanden. Orsaken till det är att propositionen var illa genomtänkt, som också har framgått här tidigare. Det är numera dessvärre det vanliga när det gäller förslag från Arbetsmarknadsdepartementet. I dagens betänkande tas landsbygdsstödet upp. Symtomatiskt för regeringens propositioner från Arbetsmarknadsdepartementet är att utskottet nu skickar tillbaka ärendet till regeringen, för ny beredning. Man måste börja fundera över hur länge detta skall fortgå. Jag har ställt den frågan tidigare till representanterna i riksdagen när det gäller behandlingen av förslag från just Arbetsmarknadsdepartementet. Det är bara att konstatera att det fortgår. Ingenting händer. Riksdagen får gång på gång korrigera och förändra och skicka tillbaka förslag till regeringen. Nu har man visserligen bytt minister. Än så länge ser vi dock ingen större förändring i sak. Frågan är hur länge detta kan fortgå. Jordbruksutskottet har beretts tillfälle att yttra sig över just landsbygdsstödet. Utskottet har på ett fullödigt sätt benat upp problematiken och visat hur en dålig proposition ändå skulle kunna sluta i något positivt. Ett enigt jordbruksutskott skriver följande: "Enligt utskottets mening är det nödvändigt att stöd även i fortsättningen kan utgå till de verksamheter och områden som hittills omfattats av det s.k. landsbygdsstödet. Som redovisats ovan finns inom ramen för mål 5a möjlighet att betala ut ett särskilt investeringsstöd. Nu frigjorda medel bör tas i anspråk för detta ändamål. Syftet med detta investeringsstöd är enligt gällande EU-regler att förbättra konkurrenskraften för jordbruks och trädgårdsföretag. Stödformen skall bidra till en förbättring av inkomsterna och levnads-, arbets och produktionsvillkoren för företagarna. Stödet bör utformas med utgångspunkt från den inriktning och de prioriteringar som gäller för den svenska jordbrukspolitiken. Detta innebär bl.a. att stödet bör utnyttjas som ett instrument för att främja miljö och djurskyddsinvesteringar. Introduktionen av ett investeringsstöd inom ramen för mål 5a kräver ett godkännande av kommissionen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till ett sådant investeringsstöd." Det här är utmärkt, herr talman. Det handlar om att ta till vara de möjligheter som finns i form av ett investeringsstöd, och om att därmed säkra sysselsättning och skapa möjligheter till fler arbetstillfällen på landsbygden. Inriktningen på miljö och djurskyddsinvesteringar gör ju inte förslaget sämre. Det är tvärtom alldeles utmärkt. Också här är alla överens. Men vad händer då, herr talman? Jo, det ovanliga händer att huvudutskottets, alltså arbetsmarknadsutskottets, majoritet går emot sina egna partikamrater och röstar ned detta förslag. Man jämför också jordbruksutskottets yttrande med yttranden från Glesbygdsverket, NUTEK och Jordbruksverket. Jag måste säga, herr talman, att det inte är någon särskilt normal hantering. Att jämställa ett riksdagsutskotts yttrande med myndighetsyttranden är också en nyhet. Att arbetsmarknadsutskottets majoritet på det här sättet vill desavouera ett enigt jordbruksutskott måste faktiskt vara unikt. Här finns nu ett förslag från jordbruksutskottet som någorlunda kan rädda ansiktet på regeringen. Framför allt handlar det dock om ett belut som ger sysselsättning på landsbygden. Detta är något som majoriteten, bestående av bl.a. Socialdemokraterna och Centerpartiet, nu är beredd att rösta ned. Är detta ytterligare ett exempel på den handlingskraft som den nya koalitionen besitter så ser jag, herr talman, med stor oro fram mot morgondagen, då dessa partier skall presentera sin försenade gemensamma sysselsättningsproposition. Jag vill både till Berit Andnor och Kjell Ericsson ställa frågan: Varför säger ni nej till detta? Varför fattar ni inte ett beslut som faktiskt innebär konkreta åtgärder för att få, och bevara, sysselsättning på landsbygden? Varför säger ni i dag nej till detta? Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 2, som innebär att riksdagen följer ett enigt jordbruksutskotts förslag.

Herr talman! Regeringen har i en proposition föreslagit en del förändringar vad avser landsbygdsstödet. Syftet med propositionen har varit att anpassa stödet till de regler som finns inom EU i fråga om det som vi brukar kalla de försumbara stöden. Förslaget innebär i stora stycken en förenkling och förbättring av stödet i och med att den tidigare uppdelningen av stödet i s.k. mjuka och hårda investeringar lämnas, och att stödgivningen skall kunna behandlas inom den totala ramen på 800 000 kr. Landsbygdsstödet är en av de olika regionalpolitiska stödformer som ingår i det vi brukar kalla den lilla regionalpolitiken. Även om de regionalpolitiska stöden enbart är en del av de förutsättningar som krävs för en god och positiv regional utveckling är deras utformning viktig. Vi vet alla att det är den samlade sektorspolitiken som är avgörande för regionernas, och därmed också för människornas, möjligheter att leva och arbeta i hela landet. Det finns all anledning att betona vikten av att insatserna inom de olika sektorerna skall utformas och samordnas på så sätt att de möjliggör en positiv utveckling i hela Sverige. De regionalpolitiska hänsynen måste genomsyra allt beslutsfattande. Här finns det mycket mer att göra, och jag förutsätter att regeringen, som tidigare förutskickats, i sitt arbete prioriterar detta och återkommer till riksdagen i någon form för att ta ytterligare steg framåt i denna del. När nu detta är sagt, finns det ändå anledning att påpeka att de regionalpolitiska stöden har en viktig funktion. De behövs för att man inom det regionalpolitiska stödområdet, som har sina långsiktiga problem, skall kunna erbjuda särskilda stödinsatser. Stöden skall vara utformade på så sätt att de främjar tillväxt, rättvisa och valfrihet och de skall självfallet ges inom de områden som behöver det bäst. En god utveckling i landets alla regioner skapar bättre förutsättningar för en god nationell tillväxt. och ersatte glesbygdsstödet i glesbygdsområdena och de små lokaliserings och utvecklingsbidragen i de regionalpolitiska stödområdena. Det nya var också att länsstyrelserna skulle avgränsa landsbygdsområden där stödet kunde användas. Stödet skulle också kunna ges till investeringar i jordbruksföretag på samma villkor som gäller för övriga småföretag i de län som tidigare berörts av det särskilda åtgärdsprogrammet för jordbruket i norra Sverige. I övriga landet kan stödet enbart ges till investeringar i s.k. kombinationsverksamheter till jordbruket. Regeringens förslag har lagts fram till riksdagen utifrån att stödet måste anpassas till EU:s regler om s.k. försumbart stöd. Det maximala stödet sänks till 800 000 kr och uppdelningen av stödet i s.k. hårda och mjuka investeringar tas bort. Det här är en förändring som, vad jag har uppfattat, har mottagits positivt av alla. Det som föranlett diskussion i utskottet, och som också är anledningen till att vi föreslår riksdagen att regeringen bör återkomma med ett nytt förslag till landsbygdsstöd, är att vissa slag av verksamheter enligt EU:s regler utesluts från landsbygdsstödet. Det gäller delar av jordbruks och fiskerinäringarna. Vi anser att regeringen, med anledning av de konsekvenser som det nu föreslagna jordbruksstödet enligt propositionen kommer att medföra, har anledning att återigen överväga utformningen av det framtida landsbygdsstödet. Jag vill, med anledning av tidigare inlägg från denna talarstol, poängtera att jag för min del inte kommer att debattera någon jordbrukspolitik i Sverige och EU. Det finns ett annat utskott som bättre hanterar den diskussionen, nämligen jordbruksutskottet. Jag nöjer mig bara med att konstatera att utskottet anser att regeringen utan dröjsmål bör återkomma till riksdagen när det gäller landsbygdsstödet. För min del är det också angeläget att poängtera att landssbygdsstödet är ett av de regionalpolitiska stöden. Stödet bör utformas så att det främjar investeringar, ger ökad sysselsättning och tillväxt samt service i landsbygdsoch glesbygdsområdena. Det bör kort sagt uppfylla de syften som avses med landsbygdsstödet. Investeringar enligt 5a och hela den frågan kräver ett särskilt initiativ och bör beredas i särskild ordning. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande i detta ärende.
Herr talman! När Berit Andnor säger att hon inte vill diskutera jordbrukspolitik måste jag säga att jag blir något förvånad. Jordbrukspolitiken är rätt betydelsefull ur sysselsättningssynpunkt, och arbetsmarknadsutskottets uppgift måste ju vara att hela tiden försöka sträva efter att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen - också på landsbygden. Det är precis om Patrik Norinder sade här tidigare. Det finns beräkningar som säger att det faktiskt är tiotusentals jobb som kan komma fram just på landsbygden. Där är jordbrukspolitiken, alltså livsmedelkssektorn, en del. Det vill inte Berit Andnor diskutera. Dessutom, herr talman, finns det ju då än större anledning att arbetsmarknadsutskottet lyssnar på sina kamrater i jordbruksutskottet. Där har man kommit fram till att detta är ett bra sätt att få sysselsättning. Man har sagt att vi skall ta till oss det här investeringsstödet. Det är bra för miljön och för djurhållningen. Varför lyssnar man då från arbetsmarknadsutskottets sida inte på detta, om man inte själva vill diskutera jordbrukspolitiken? Det mest rationella måste ju vara att man följer sina kamrater i jordbruksutskottet. Min fråga kvarstår: Varför går ni emot ett enigt jordbruksutskott, och varför går ni emot era egna partikamrater när man på ett, som jag tycker, elegant sätt har lyckats komma ur denna frågeställning just för att se till att vi får fler jobb på landsbygden?
Herr talman! I arbetsmarknadsutskottet hanterar vi regionalpolitiken och de olika stödformer som ingår i den. Som jag sade i mitt inlägg ingår landsbygdsstödet i den arsenal som finns inom de regionalpolitiska stödformerna. Jag tycker visst att det är viktigt att vi har fungerande jordbruksföretag och att de också ges goda förutsättningar för utveckling och växtkraft även i framtiden. Det som jag tillät mig att säga var att mitt ansvarsområde tillhör regionalpolitiken och det som ligger inom arbetsmarknadsutskottets område. När det gäller jordbrukspolitiken är min uppfattning att den frågan bäst hanteras av våra kamrater i jordbruksutskottet. Det som vi har sagt i detta betänkande är att det är viktigt att man ser till helheten, att man i de förändringar som vi förväntar oss att regeringen kommer tillbaka med ser till att skapa ett landsbygdsstöd som även i fortsättningen kan fungera på det sätt som syftet har varit med landsbygdsstödet. När det gäller frågan om investeringar enligt strukturfonderna inom 5a förutsätter det enligt min uppfattning ett initiativ från Jordbruksdepartementet. Det finns anledning att invänta ett sådant initiativ, och det bör enligt min uppfattning hanteras på sedvanligt sätt genom hantering i jordbruksutskottet.
Herr talman! Jordbruksutskottet har just gett ett besked om hur detta skall hanteras. Man har ju lagt fram sitt förslag, något som konkret gör att vi kan få fler i arbete på landsbygden och att vi inte avlövar landsbygden. Men Berit Andnor har fortfarande inte svarat på frågan varför hon går emot ett enigt jordbruksutskott och varför hon går emot sina egna partikamrater. Någon form av överläggningar måste väl ske också i den socialdemokratiska partigruppen när det gäller hur man hanterar de politiska frågorna. Det handlar ju faktiskt om en helhetssyn. Men Berit Andnor väljer nu att bara tala på sitt facks vägnar, om regionalpolitiken. Detta är ju en del av regionalpolitiken. Då har arbetsmarknadsutskottet valt att låta jordbruksutskottet yttra sig, och man har fått ett klart besked. Men detta glider Berit Andnor ifrån. Det kanske beror på att detta besked inte passade henne. Men jag måste återigen ställa frågan: Hur kommer det sig att man på det här sättet kan ha olika uppfattningar i de olika utskotten under en så kort mellantid som det faktiskt handlar om i detta fall?
Herr talman! Jag vill bara upprepa det som jag sade tidigare till Dan Ericsson, nämligen att det finns all anledning att överväga denna fråga ytterligare. Det finns anledning för regeringen att se på helheten. Tyvärr ger väl jordbruksutskottets yttrande inte det fullständiga underlag som vi anser vara nödvändigt för att vi skall kunna fatta ett beslut som fyller de syften som ligger bakom det landsbygdsstöd som vi har inom de regionalpolitiska stödformerna. Som vi säger i betänkandet förväntar vi oss att regeringen skyndsamt återkommer i denna fråga och att den tar till sig både jordbruksutskottets yttrande och de synpunkter som har kommit från olika myndigheter och som har kommit fram i samband med handläggningen i arbetsmarknadsutskottet. Jag vidhåller att min uppfattning är att vi behöver såväl ett bra landsbygdsstöd som ett eventuellt ytterligare stöd inom 5a, ett investeringsstöd som Dan Ericsson efterlyser. Men underlaget är för tillfället inte tillräckligt bra för att vi i denna kammare i morgon skall kunna fatta ett sådant beslut.
Herr talman! Jag tänker fortsätta på det spår som Dan Ericsson har dragit upp här. Jag tycker att Berit Andnors synsätt på företagen på landsbygden är mycket besynnerligt. Det verkar som om de inte har något att göra med regionalpolitik. I allra högsta grad har lantbruksföretagen att göra med regionalpolitiken. Om vi inte hade lantbruksföretagen skulle det vara mycket tomt och ödsligt på landsbygden. När utskottsmajoriteten skickade ut frågorna på remiss till jordbruksutskottet, Glesbygdsverket, Jordbruksverket och NUTEK för yttrande måste man ha haft någon tanke bakom att få några svar för att kunna fatta ett beslut. Jag skulle därför vilja ställa en fråga till Berit Andnor: Vad saknas i dessa remissyttranden? Är de bristfälliga, och i så fall i vilken grad, eftersom det inte gick att fatta ett beslut? Jordbruksutskottet har berett ärendet, yttrat sig och trängt in i problematiken, och ett enhälligt jordbruksutskott har sagt att vi bör införa ett 5a-stöd. Vad är det som gör att Berit Andnor inte kan ställa sig bakom detta?
Herr talman! Låt mig till Patrik Norinder först säga följande. Patrik Norinder tycker att det är besynnerligt att jag inte förstår att jordbruksföretag har en viktig funktion ute i våra glesbygder. Det är inte så, Patrik Norinder. Jag tycker naturligtvis att jordbruksföretagen har en mycket stor betydelse i våra regioner för en positiv utveckling. Det är också en av anledningarna till att jag faktiskt anser att denna fråga bör beredas mer noggrant i Jordbruksdepartementet. Med anledning av Patrik Norinders inlägg tidigare måste jag konstatera att han som är så emot bidrag i alla dess former nu är deras främsta företrädare och förespråkare. Men det är tydligen bara när det gäller jordbruket. Jag tycker att det i sig visar på den inkonsekvens som betecknar Patrik Norinders agerande, men kanske också att det i detta fall är egenintresset som i sig väger tyngst.
Herr talman! Man kunde kanske förvänta sig en sådan kommentar av Berit Andnor. Om Berit Andnor lyssnade ordentligt på mitt inlägg så redogjorde jag för min syn på bidragen. Berit Andnor sade själv att regionalpolitiken skall ha rättvisa och tillväxt som mål. Anser Berit Andnor då att jordbruket i Sverige, som det enda landet inom EU, inte skall kunna tillgodogöra sig ett 5a-stöd? Är det en rättvisa gentemot det svenska jordbruket? Uppstår det då en konkurrensneutralitet för jordbruket? Det bidrag som ett investeringsstöd kan ge ger även tillväxt. Det pekade jag på i mitt anförande. Det är problematiskt när Berit Andnor inte vill diskutera jordbruket. Berit Andnor skjuter detta ifrån sig och säger bara att det inte har någon betydelse och att hon inte tar ställning till det. Men jordbruket är integrerat i regionalpolitiken. Och det fanns tillräckligt med underlag från remissinstanserna för att man skulle kunna fatta ett beslut. Jag beklagar djupt att vi inte kunde fatta ett beslut, så att vi hade fått en konkurrensneutralitet för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri.
Herr talman! Jag vill återigen upprepa att vi i detta betänkande anser att regeringen snarast bör komma tillbaka till riksdagen med förslag till en förordning, en reglering av ett landsbygdsstöd som uppfyller de intentioner som vi hittills har haft för landsbygdsstöd. Det är för tidigt att i nuvarande situation binda sig för en utformning. Jag tar inte ställning till 5a-stödet. Jag förutsätter att även det kommer att tas med i regeringens beredningsarbete och att regeringen kommer att återkomma med även detta till riksdagen inom en ganska snar framtid. Jag för min del är jag inte rädd för att säga att jag inte behärskar vissa områden. När det gäller jordbrukspolitiken och dess olika stödformer måste jag säga att där går nog gränsen för vad jag just nu kan hantera. Det beror inte på att det är omöjligt att sätta sig in i det, men mitt ansvarsområde här i dag och det som diskussionen handlar om är ju landsbygdsstödet. Nu har det visat sig att det är fråga om sådana konsekvenser och oklarheter beträffande det förslag som regeringen lagt fram för riksdagen att vi anser att man bör komma tillbaka med ett nytt förslag och att detta skall ske skyndsamt. Det är anledningen till det hela. Jag har stort förtroende för att vi får ett förslag i frågan där både Näringsdepartementet och Jordbruksdepartementet är inblandade.
Herr talman! Jag har full respekt för att Berit Andnor kan tycka att jordbrukspolitiken är något snärjig. Framför allt efter EU-inträdet är det ju många stöd att hålla ordning på. Det som är litet förvånande är att man i arbetsmarknadsutskottet anser sig kunna ta bort landsbygdsstödet. Man har dock inte så mycket kunskap att man kan föreslå ett investeringsstöd inom mål 5a. Jag har svårt att förstå att man har kunskap om det ena sättet, men inte om det andra. Detta är litet märkligt. Om det är så arbetsmarknadsutskottet avser att hantera inkomna remissvar, dvs. om man talar om att man inte är intresserad av att gå in på de områden som det frågats om, blir jag ännu mera fundersam över hur arbetsmarknadsutskottet egentligen arbetar. Är det någon idé för oss att yttra oss i arbetsmarknadsutskottet om vi ändå sedan får veta att det är så specificerat att det inte går att bry sig om det? Nej, herr talman, politiken måste ses som en helhet. Här saknas just helheten. Ett stöd tas ju bort utan att det stöd införs som det i betänkandet hänvisas till, nämligen investeringsstödet inom mål 5a. Det haltar alltså i det här betänkandet. Kan jag förutsätta att den snabba hantering som Berit Andnor talar om innebär att vi får se ett förslag i morgon? Kommer alltså ett förslag så snabbt därför att man från departementshåll insett att det som vi i jordbruksutskottet tagit upp är så viktigt - och det här får gärna vara kompletterat - att vi kan få se ett förslag redan i propositionen i morgon? Är det kanske därför som vi får ett så luddigt och underligt svar i betänkandet?
Herr talman! Vi tar inte bort landsbygdsstödet, Gudrun Lindvall. Det finns kvar och kommer att fungera enligt beslut och förordningar som finns för landsbygdsstödet. Däremot säger vi i betänkandet att vi inte vill gå med på de förslag till förändringar som regeringen har kommit med i den proposition som lämnats till riksdagen. I stället har vi sagt att det finns anledning att beakta de synpunkter som kommit fram dels i motioner, dels i yttranden från myndigheter och från jordbruksutskottet. Efter att ha beaktat detta får regeringen så snart som det är möjligt återkomma till riksdagen i den ordning som anses vara förenlig med ett riktigt hanteringssätt. Landsbygdsstödet försvinner alltså inte, Gudrun Lindvall, utan det finns kvar tills vidare.
Herr talman! Jag trodde att Berit Andnor förstod att vi talade om jordbruksföretagen, men jag måste kanske precisera mig. Jag trodde alltså att det var alldeles uppenbart vad vi diskuterade. Vi jämför ju landsbygdsstödet för jordbruksföretag som skulle kunna få investeringsstöd inom mål 5a. Det som är så förvånande i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 16 är att man aldrig nämner ordet investeringsstöd. Det sägs att man vill ha något helt annat än det som jordbruksutskottet förordar. Man nämner heller aldrig detta med att främja miljö och djurskyddsinvesteringar. Det tycker jag är mycket förvånande. Också den här regeringen har ju sagt att miljön skall genomsyra besluten och att vi skall ta vägen mot ett samhälle som står mera i samklang med de ekologiska förutsättningar som finns. Här finns en sådan möjlighet! Jordbruksföretagen behöver i många fall miljöinvestera, därför att de är miljöbelastande. Ändå finns här inte ett enda ord om det. Min fråga kvarstår: Innebär det här mycket luddiga betänkandet att vi i den proposition som kommer i morgon får se förslag på ett investeringsstöd inom mål 5a och kanske också andra stöd till landsbygdsutveckling?
Herr talman! Om Gudrun Lindvall litet närmare hade studerat arbetsmarknadsutskottets betänkande skulle det med all tydlighet ha framgått att landsbygdsstödet i dess nuvarande form också när det gäller stöd till jordbruksföretag kommer att fortsatt ges i enlighet med regler, beslut och förordningar som gäller. Det omfattar, för att vara väldigt tydlig, stöd till investeringar i jordbruksföretag som tidigare utgått på samma villkor som gäller för övriga småföretag. Detta gäller de län som tidigare berörts av det särskilda åtgärdsprogrammet för jordbruket i norra Sverige. I övriga delar av landet kan det här landsbygdsstödet enbart ges till investeringar i s.k. kombinationsverksamheter till jordbruket. Det stödet kommer fortsatt att ges ut i enlighet med den förordning som finns. Detta gäller till dess att annat beslut fattats i denna riksdag. Det kan ske först när regeringen har återkommit med ett förslag till nya regler för landsbygdsstödet och eventuellt även förändringar när det gäller stöd enligt 5a. Som vi skriver i betänkandet förutsätter vi att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag där man också beaktar de synpunkter som kommit fram i motioner och i yttranden från myndigheter och från jordbruksutskottet.

Herr talman! Så här års, och så har det varit flertalet år, har vi debatterat regionalpolitik i denna kammare. Det är viktigt att få diskutera den regionala utvecklingen, inte minst i dessa tider då det sker en betydande koncentration från glesbygd till större centrum. Regionalpolitikens grundmening är ju att i hela landet skapa likvärdiga förutsättningar för arbete, boende, service och en god miljö. Därför är den aktiva regionalpolitiken en mycket viktig grundsten när det gäller att ge förutsättningar för verksamheter i hela landet. Regionalpolitiken kan delas upp i två delar: den stora och den lilla. Den stora regionalpolitiken omfattar områden som kommunikationer, forskning, utbildning, kultur, vård och service osv. Inte minst handlar det om olika statliga inrättningar. Den lilla regionalpolitiken omfattar bl.a. företagsstöd. Under den förra regeringsperioden fick regionalpolitiken en bra uppryckning, bl.a. i en proposition signerad av Börje Hörnlund. Vid det tillfället infördes nuvarande landsbygdsstöd. I den proposition som nu behandlas föreslås bl.a. ett slopande av landbygdsstödet för jordbruksföretag och kombinationsverksamheter. Bl.a. i en centermotion har det förslaget tillbakavisats. Som framgår av utskottets skrivning skulle ett slopande av landsbygdsstödet få omfattande konsekvenser. Enligt Jordbruksverkets yttrande har investeringsbidragen uppgått till betydande belopp. Under den senaste femårsperioden har investeringsstöd till de sju nordligaste länen beviljats med i genomsnitt 80 miljoner kronor per år, varav 56 miljoner kronor gått till jordbruksinvesteringar samt 3 miljoner kronor till trädgårdsinvesteringar och 20 miljoner kronor till annan kompletterande verksamhet. Stödet har alltså haft mycket stor betydelse. Enligt propositionen ifrågasätts om landsbygdsstödet till jordbruksföretag och kombinationsverksamheter överensstämmer med gällande EU-regler. Samtidigt står det klart att 5a-stödet inte kan ersätta nuvarande landsbygdsstöd, som detta utformats i Sverige. Det är viktigt att stöd kan utgå även i framtiden för den här verksamheten. Därför är det bra att utskottet dragit slutsatsen att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag till stöd som så långt som möjligt främjar investeringar samt ökar sysselsättning, tillväxt och service i landsbygds och glesbygdsområden. Vidare tycker jag att regeringen tar till sig vad jordbruksutskottet uttalat i frågan, nämligen detta med att införa stöd liknande för mål 5 enligt prioriteringar för den svenska jordbrukspolitiken. Det innebär bl.a. att stöd bör utnyttjas för att främja miljö och djurskyddsinvesteringar. Ett investeringsstöd enligt mål 5a kräver dock ett godkännande från kommissionen. Just det faktum att det införs ett investeringsstöd tror jag är oerhört viktigt för att svenska bönder skall få samma konkurrensvillkor som bönderna i andra EU-länder. Under de senaste månaderna har bl.a. Scan Farmek beslutat lägga ner ett stort antal anläggningar runt om i Sverige, bl.a. i Kil. En av orsakerna till detta är det minskade underlaget till slaktdjur på anläggningarna. Om ingenting görs kommer produktionen inom anemalieproduktionen att ytterligare försvagas. Därför brådskar det med att regeringen återkommer till riksdagen med förslag. Patrik Norinder sade att Centern sviker sin kärna, men det är helt fel. Det är bara nyansskillnader i vad vi säger här. Vad jag säger är att vi behöver ha kvar nuvarande landsbygdsstöd, kompletterat med stöd 5a, och att det är nödvändigt att detta kommer så fort som möjligt från regeringen. I övrigt kan jag instämma i de synpunkter som framförts om den geografiska utvidgningen av stödet. En sådan utvidgning skulle kunna leda till försämrade möjligheter för företag i utpräglade landsbygds och glesbygdsområden. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Kjell Ericsson är faktiskt svaret skyldig på den fråga jag ställde om varför man i arbetsmarknadsutskottet har en annan uppfattning än ett enigt jordbruksutskott. Varför har man i Centerpartiet ändrat uppfattning mellan den 30 maj, då det här yttrandet justerades i jordbruksutskottet, där vi också har en ordförande från Centerpartiet, och den 4 juni, då arbetsmarknadsutskottet avvisade detta förslag? Vad är det som har hänt under dessa dagar som gör att Centerpartiet har intagit en annan ståndpunkt när det gäller möjligheten att införa ett investeringsstöd till fromma för landsbygden? Herr talman! Kjell Ericsson säger, mycket riktigt, att det skedde en viss uppryckning av regionalpolitiken under Börje Hörnlunds tid. Men varför, Kjell Ericsson, varför stöttar ni då den vårbudget som lades fram tidigare i vår och som faktiskt enligt en regionalpolitisk forskare är ett dråpslag mot glesbygden? Jag säger inte att det är så - jag bara citerar denne forskare. Varför stöttar ni den avlövning av regionalpolitiken som nu faktiskt sker? Det är på något sätt att förslösa arvet från Börje Hörnlund.
Herr talman! Varför har arbetsmarknadsutskottet ändrat sig? frågar Dan Ericsson. Det fanns litet oklarheter i yttranden från olika håll. Bl.a. säger Glesbygdsverket att det stöd som i Sverige finns inom mål 5a, för förädling av livsmedel osv., inte kan ersätta landsbygdsstödet. Vad jag har sagt här, och som också sägs i utskottstexten såsom jag tolkar den, är att de synpunkter som har framkommit i yttrandena från bl.a. jordbruksutskottet - och detta tycker jag är riktigt, jag delar de synpunkter som förs fram där - går ut på att man måste ha kvar landsbygdsstödet såsom detta ser ut i dag, kompletterat med 5a-stödet, dvs. investeringsstödet. Jag förutsätter också att regeringen mycket snart kommer tillbaka till riksdagen i den här frågan, så att vi kan ha ett bra landsbygdsstöd och ett bra investeringsstöd för jordbruket. De här båda delarna måste finnas med. Men som framgår av olika yttranden är det inte klart att så kan ske med bara 5a, och därför är det bra att man snarast tar reda på vilka regler som gäller och kommer tillbaka med ett förslag så fort som möjligt, så att vi kan få ett investeringsstöd. Min uppfattning skiljer sig alltså inte från Dan Ericssons eller Patrik Norinders på den här punkten, utan jag menar att vi måste ha ett sådant investeringsstöd också i fortsättningen i Sverige. Dan Ericsson talade om regionalpolitiken. Är det något vi har slagits för i Centern under alla år så är det regionalpolitik, och det kommer vi att göra i fortsättningen också. Dan Ericsson hänvisar till vårbudgeten. Det är ju i stor utsträckning en besparingsproposition. Statsfinanserna har ju, som vi alla vet, varit mycket besvärliga, och vårbudgeten innebär därför en sanering på olika områden. Vi har tidigare lagt fram förslag, och vi kommer att lägga fram nya förslag, vad gäller olika verksamheter ute i glesbygden och en stimulans av glesbygden. Det kommer att behövas i fortsättningen. Vi sviker inte regionalpolitiken.
Herr talman! Kjell Ericsson säger nu att han instämmer i de synpunkter som jordbruksutskottet har framfört. Men det är ju faktiskt jordbruksutskottet som talar om ett investeringsstöd - det gör inte arbetsmarknadsutskottet i sitt betänkande. Det finns inga garantier för att det blir ett investeringsstöd om man går på majoritetens förslag i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Vad Kjell Ericsson de facto kommer att göra i morgon kl. 9.00 är att rösta mot ett investeringsstöd till landsbygden, att rösta mot möjligheten att få fram fler arbetstillfällen, mot möjligheten att bevara arbetstillfällen och att få till stånd en satsning på miljö och djurhållning inom jordbrukssektorn. Det är vad Kjell Ericsson kommer att göra i morgon bitti kl. 9.00. Frågan kvarstår: Varför gör man på detta sätt? Vad har hänt under de dagar som gått mellan justeringen av jordbruksutskottets yttrande och justeringen av arbetsmarknadsutskottets betänkande? De oklarheter Kjell Ericsson hänvisade till finns ju inte. Kjell Ericsson sade att vårbudgeten var en besparingsproposition. Men, herr talman, om detta i sig föröder arvet av en god regionalpolitik, den regionalpolitik som Börje Hörnlund genomförde, finns det då skäl för Kjell Ericsson att ställa upp på detta? Vi ser helheten, att dessa förslag slår hårt mot regionerna, mot landsbygden, mot glesbygden - skall man då ställa upp på en sådan politik?

Herr talman! Jag har svarat på den fråga som Dan Regeringen måste nu komma med ett förslag. Förslaget finns inte färdigt ens i jordbruksutskottet, utan vi måste först ha ett förslag som talar om hur detta skall se ut, hur man skall kunna tillgodose både målen med det nuvarande landsbygdsstödet och ett nytt 5a-stöd. Jag delar synpunkten att detta förslag måste komma snart. Vi röstar inte emot landsbygdsstödet. Vi skriver att "de synpunkter som framkommit i yttrandena skall beaktas", och detta gäller även jordbruksutskottets yttrande. Jag förutsätter som sagt att regeringen snarast kommer tillbaka till riksdagen med de här olika förslagen. Vi har under många många år slagits för att få en bra regionalpolitik, och det kommer vi att göra också i fortsättningen. Det skall finnas möjligheter till bra service och infrastruktur över huvud taget, och det skall vara möjligt att starta företag på landsbygden. Det här är en del av det hela. Men det kan också handla om förslag av Börje Hörnlunds modell, att pengar anslås till småföretagarstöd, produktutveckling, osv. Också denna modell bör finnas med i fortsättningen. Vi kommer hela tiden att jobba för ytterligare insatser för glesbygden.
Herr talman! Kjell Ericsson sade i sitt anförande att det var viktigt att investeringsstöd införs, och han sade också att det brådskar. Det är då rätt konstigt att Centern inte ställer upp på jordbruksutskottets förslag. När nu Kjell Ericsson har lyssnat till Berit Andnor, till hennes förklaringar och hennes inställning till investeringsstöd inom EU:s mål 5a, börjar det då inte smyga på Kjell Ericsson en viss obehaglig känsla av att det här drar iväg i en annan riktning än vad man inom Centern hade trott? Vore det inte lämpligt att stödja det förslag som finns, att stödja jordbruksutskottets förslag och de reservationer som finns? Berit Andnor använde sig i sitt anförande av mycket försiktiga uttryck. Hon sade att "det finns anledning att beakta" förslaget att återkomma med ett landsbygdsstöd, men fortfarande talade hon inte om ett investeringsstöd, det som Kjell Ericsson efterlyser. Känns det inte obehagligt att ni har gått ombord på fel båt?
Herr talman! Det är inte fråga om fel båt. Den tolkning som jag gör av betänkandet är att de synpunkter som bl.a. jordbruksutskottet har framfört är bra synpunkter. Dessa synpunkter skall vägas samman med de synpunkter som finns i andra delar, så att vi kan behålla det landsbygdsstöd som vi har i dag, kompletterat med ett investeringsstöd i mål 5a. Båda dessa stöd behövs. Det handlar inte om några motsättningar, utan de behövs båda. De står i olika yttranden att 5a inte täcker in nuvarande landsbygdsstöd, så då måste man hitta en form för det, så att detta täcks in. Det är ett sådant förslag som vi uppmanar regeringen att komma med snarast. Jag förstår egentligen inte motsättningen i diskussionen. Det är fråga om nyanser och knappt det. Jag tycker att det vi håller på med är att slå in öppna dörrar.

Herr talman! Propositionen bygger i huvudsak på det faktum att EU påtvingar Sverige att ändra delar av sin regionalpolitik. EU:s regelverk tillåter, som flera har sagt, inte den nuvarande utformningen av lantbruksstödet, stödet till jordbruksföretag och kombinationsverksamheter. Som någon tidigare har sagt kan landsbygdsstödet inte heller med den nuvarande utformningen ersättas av Mål 5a-programmen. Landsbygdsstödet är och har varit viktigt för näringslivsutveckling i lands och glesbygd. Det är framför allt två saker jag vill belysa med utgångspunkt i min härkomst från Norrlands inland, som jag vill påstå är riktigt gles glesbygd. För det första är det viktigt att stöd även i fortsättningen kan utgå till de verksamheter som hittills har omfattats av det s.k. landsbygdsstödet. Det är också viktigt att de förändringar som vi tvingas göra på grund av EU-medlemskapet utformas på ett sådant sätt att villkoren för näringslivsutveckling i lands och glesbygd inte försämras. Tvärtom bör det framtida stödet, oavsett vad det heter, innebära att minst lika mycket resurser som tidigare riktas till lands och glesbygd. Det vore enligt min mening oklokt att utan analys införa ett nytt regelverk - detta inte minst mot bakgrund av de oklarheter som uppenbarligen finns om hur det framtida stödet skall se ut och vilka konsekvenser detta får. Arbetsmarknadsutskottets överväganden överensstämmer med Vänsterpartiets mening om att det är omöjligt att acceptera regeringens förslag i nuvarande form och att regeringen skall återkomma med ett nytt förslag till det som avses med landsbygdsstödet, dvs. att främja investeringar, öka sysselsättningen, stimulera tillväxt och tillgodose service i lands och glesbygd. Inte minst bör detta ske med tanke på möjligheter till kombinationsverksamhet och vidareförädlingsverksamhet inom traditionell jordbrukssektor. För det andra vill jag ta upp det som i propositionen framförs om en geografisk utvidgning av landsbygdsstödet. Bl.a. pekar Glesbygdsverket på risken att förslaget skulle innebära att resurser överförs från utpräglade lands och glesbygdsområden till tätorter. Det är orimligt att konsekvensen av anpassningen till EU:s strukturfonder skulle vara att företag i lands och glesbygd skulle få mindre möjligheter till stöd på grund av konkurrens från företag i större tätorter. Landsbygdsstödets klara inriktning av att vara ett stöd till näringslivsutveckling i landsbygds och glesbygdsområden får inte gå förlorad. I propositionen nämns också att ett nytt stödsystem inte får innebära ökade kostnader i statsbudgeten. Resurser förväntas, såvitt jag förstår, tillskjutas från EU:s strukturfonder. Fortfarande kvarstår dock enligt min åsikt en mängd frågor om hur ett nytt stöd skall utformas. Vänsterpartiet delar arbetsmarknadsutskottets överväganden beträffande vad som framförts om att regeringen skall återkomma med förslag som rör den geografiska utvidgningen av landsbygdsstödet. Vänsterpartiet ser också med tillfredsställelse att arbetsmarknadsutskottet har inhämtat yttranden från Jordbruksverket, Glesbygdsverket och NUTEK. Den sammantagna bedömningen av deras yttranden är att de delar många av de synpunkter som förts fram i motion A43 av Hans Andersson och Ingrid Burman. Regeringen måste på ett antal punkter, av vilka jag bara berört två, utreda och snarast återkomma med förslag där hänsyn tas till de specifika behov av stöd som finns i lands och glesbygdsområden. Slutligen yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan.

Fru talman! Regeringen lägger i dag två propositioner på riksdagens bord angående sysselsättningspolitiken och den ekonomiska politiken. Jag vill här ta tillfället i akt att kort informera riksdagens ledamöter om det huvudsakliga innehållet i dessa båda propositioner. Vi har lagt fast ett mål att halvera den öppna arbetslösheten till 4 % år 2000. Vi bedömer att den utvecklingen inte kommer att uppnås utan att ytterligare ekonomisk-politiska åtgärder föreslås. Vi presenterar i den ena av de två propositionerna ett antal förslag som har den inriktningen. Det handlar om en reformerad arbetsmarknadspolitik. Vi lägger fast ett fåtal tydliga mål för Arbetsmarknadsverket. Vi omfördelar resurser från central nivå till lokal nivå. Det handlar om att stärka arbetsförmedlingarna som jobbar i fronten med att hjälpa människor som har blivit arbetslösa att få nya jobb. Vi öppnar upp en möjlighet för 40 000 äldre arbetslösa - människor som är 55 år och äldre - att få jobb med a-kasseersättning i kommuner, i landsting och i staten. Vi slår fast att det skall utarbetas individuella handlingsprogram för de arbetslösa, i nära samarbete med arbetsförmedlingarna. Vi slår fast att arbetslöshetsförsäkringen skall vara en omställningsförsäkring och markerar att vi skall ha en bortre parentes om tre år. Hela inriktningen i det här paketet är att förhindra att människor hamnar i den situationen. Genom en lång rad insatser, som jag skall beskriva, är syftet att så få människor som möjligt över huvud taget skall komma i den situationen att den bortre parentesen slår till. Vi aviserar kommande förslag om reformer av arbetslöshetsförsäkringen. Där ingår att höja arbetslöshetsersättningen från 75 % till 80 % från den 1 januari 1998, och att denna åtgärd i sin helhet skall finansieras inom a-kassan. Vi beskriver en tänkt finansiering av denna höjning, men vi öppnar också upp en möjlighet. Om det kommer andra och bättre förslag till finansiering är vi beredda att beakta detta. Om så inte blir fallet avser vi att återkomma med konkreta förslag utifrån de riktlinjer vi har aviserat. Vi konkretiserar nu den stora utbildningssatsningen. Det är den största utbildningssatsning som har genomförts i modern tid i Sverige. Det handlar om 100 000 platser i den reguljära vuxenutbildningen, och det handlar om 30 000 platser i högskolor och på universitet - inte minst i de mindre regionala högskolorna ute i landet. Vi beskriver också i dag hur vi har tänkt att de 30 000 platserna skall fördelas över landet. Jag är övertygad om att detta kommer att innebära en mycket kraftfull injektion till de orter, och till de regioner som omger dessa orter, som får det här stora tillskottet av nya utbildningsplatser. Det handlar om 40 % eller mer i ökning av utbildningsplatserna på dessa högskolor. Till denna stora satsning kopplar vi en finansiering för dem som skall gå en utbildning upp till tre år. Vi har den uppfattningen att en mycket stor del, sannolikt flertalet, av de nya jobb som skall skapas under de kommande åren skall skapas i små och medelstora företag och i nya företag. Vi föreslår därför en rad åtgärder som skall stimulera dessa företag att växa och att anställa fler människor. Vi lägger fram förslag om att sänka arbetsgivaravgifterna med 5 Det här är en åtgärd som alla företag kommer att ta del av. Det finns inga tröskeleffekter inbyggda, utan skattelättnaden ligger kvar även för större företag. Men självfallet har åtgärden störst betydelse för små företag och för nya företag. Denna lättnad gäller också egenföretagare. Jag vill understryka att det inte finns någon koppling till förmånssidan i den här sänkningen. De förmåner som är knutna till vissa av de sociala avgifterna ligger kvar ograverade. Vi aviserar också en kommande lättnad i dubbelbeskattningen, i första hand inriktad på små och medelstora företag. Efter det expertarbete som har skett har vi funnit att det inte är möjligt att utforma ett förslag där lättnaden ligger i bolagsledet. Den kommer därför att läggas i ägarledet. Den närmare utformningen av detta förslag kommer att presenteras om några månader, och tanken är att åtgärden skall träda i kraft den 1 januari 1997, dvs. ett år tidigare än vad som tidigare har aviserats. Vi aviserar också ett intensivt arbete med att genomföra förenklingar i skattereglerna, inte minst inriktade på enskilda näringsidkare.

Förslaget kommer till stora delar att överensstämma med den departementspromemoria som nu är ute på remiss, men vi vill ändå invänta remissinstansernas synpunkter innan det slutliga förslaget spikas. Det innebär att vi tar bort den överbeskattning som ligger på förmånsbeskattningen i dag. Det innebär också att vi låter skatten vara anpassad till ränteläget och att vi för in en rörlig komponent. Det skall vara dyrare att köra mycket än att köra litet. Vi får miljöhänsyn. Till detta kommer att vi nu föreslår ett omedelbart slopande av bilaccisen, och därmed får en stimulans av bilförsäljningen och förnyelsen av fordonsparken. Vi lägger också fram förslag om att temporärt sänka stämpelskatten på fastighetsöverlåtelser till en tredjedel av den nuvarande nivån. Denna skattesänkning kommer att gälla till utgången av 1997. Syftet är att underlätta för boende att byta bostad men också att underlätta den omstrukturering som måste äga rum på den svenska fastighetsmarknaden. Vi tror att denna åtgärd indirekt kommer att ha en positiv stimulanseffekt på byggsektorn och när det gäller nya jobb inom byggsektorn. Vi presenterar tre program av framtidskaraktär. På vart och ett av dessa områden satsar vi 1 miljard kronor. Det gäller 1 miljard kronor för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt. Det gäller 1 miljard kronor för kretsloppsanpassning och miljöinvesteringar. Och det gäller 1 miljard kronor för att bygga ut samarbetet kring Östersjön, inte minst inriktat på näringslivet. Som en röd tråd genom alla de förslag som vi lägger fram i dag går decentralisering och regional balans, att flytta ut resurser och beslutskraft till olika delar av landet. Det gäller arbetsmarknadspolitiken, det gäller utbildningspolitiken, och det gäller också de tre stora nysatsningarna som jag nyss har beskrivit. Detta är förslag som kostar pengar. Här finns både utgiftsökningar, inte minst utbildningspaketet men även arbetslöshetsersättningen, och skattesänkningar med tyngdpunkten på små och medelstora företag. Målet för statsfinanserna ligger fast. Vi skall nedbringa underskottet i de offentliga finanserna till högst 3 % nästa år, och vi skall ha bort underskottet helt och hållet 1998. Utgiftstaket ligger också fast. Därför föreslår vi nu en finansiering fullt ut av de förslag som har lagts fram. För att finansiera utgiftspaketet och den höjda arbetslöshetsersättningen handlar det om besparingar inom arbetsmarknadspolitiken och besparingar inom a-kassan utöver de tidigare föreslagna energiskattehöjningarna. Det handlar också om vissa engångsvisa insatser som kopplas till de engångsbelopp som avsätts inte minst för de tre stora framtidssatsningarna. Där föreslår vi vissa indragningar av anslagsbehållningar, och vi föreslår ökade inleveranser från statliga företag. För att finansiera skattesänkningarna kommer förslag om vissa skattehöjningar. Delvis handlar det om förslag inom företagsbeskattningens område. Vi utnyttjar den ram på 2 miljarder kronor som tidigare har avsatts för detta ändamål, och vi begränsar reserveringsmöjligheterna genom att avsättning till periodiseringsfond begränsas från 25 % till 20 %. Till detta föreslår vi en mindre uppräkning av skiktgränsen i inkomstbeskattningen inför 1997 som innebär en skattehöjning för människor med inkomster som överstiger 200 000 kr. Den kan som mest uppgå till 740 kr. Vi slopar också de skattefavörer som fortfarande finns i allemansfonder. Där kommer samma beskattning att utgå som vid kapitalbeskattning i övrigt, dvs. Till detta kommer att vi föreslår skattehöjningar på vissa skadliga verksamheter. Vi föreslår en höjning av tobaksskatten med 15 % fr.o.m. den 1 januari 1997, och vi föreslår att det införs en avfallsskatt fr.o.m. 1998. Tanken är att vi inom sysselsättningspolitiken skall etablera samma ordning som vi har slagit fast när det gäller konvergensprogrammet. Fortlöpande uppföljningar, halvårsvisa avstämningar, och det skall ges möjlighet om så erfordras att lägga fram ytterligare förslag om det visar sig att utvecklingen på arbetslöshetsområdet avviker från den bana som vi har beskrivit med sikte på år 2000, dvs. att den öppna arbetslösheten då skall vara begränsad till 4 %. De förslag som nu läggs fram bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen och Centerpartiet. Därmed skapas förutsättningar för att uppnå en parlamentarisk majoritet vid den kommande riksdagsbehandlingen. Detta hindrar självfallet inte att vi också inbjuder andra partier att medverka helt eller delvis att genomföra dessa förslag. Vi föreslår riksdagen att den skall godkänna de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken som regeringen har förordat, och vi föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen har anfört om målet att halvera den öppna arbetslösheten till 4 % år 2000.

Fru talman! Vi får anledning att diskutera dessa frågor mer utförligt i riksdagen senare. Jag vill bara kort kommentera dubbelbeskattningen. Det visade sig att den modell som under en tid utreddes med lättnader i bolagsledet inte var framkomlig. Därför föreslås nu i stället en lättnad i ägarledet. Vi har inte sagt att det skall dras en gräns mellan noterade och onoterade företag. Vi har sagt att lättnaden skall inriktas på i första hand små och medelstora företag. Den närmare utformningen får vi återkomma till efter fortsatt utredningsarbete. Bo Lundgren hävdar att vi ger med den ena handen och tar med den andra. Om det är ett sätt att beskriva att vi håller fast vid målet att sanera statsfinanserna, att vi finansierar alla förslag som vi lägger fram, så är det en alldeles riktig beskrivning. Om den moderata politiken är att ge med andra handen, att genomföra skattesänkningar och utgiftsökningar som inte finansieras, då kan det möjligen vara populärt i det ögonblick som förslagen framförs. Men det sker till priset av raserade statsfinanser. Vi har varit med om detta i Sverige under modern tid. Vårt arbete i regeringen nu är att sanera statsfinanserna, som inte minst Bo Lundgren bidrog till att rasera. Vi står fast vid den politik som jag har beskrivit.

Fru talman! Jag står självfallet bakom samtliga förslag i den här propositionen. Jag har själv varit med om att ta fram förslagen. Jag tror att det är en bra avvägning att stimulera fram nya jobb, att få en bättre tillväxt i svensk ekonomi. Jag tycker att jag anar viss förgrämdhet i Bo Lundgrens inlägg. Det är genom en socialdemokratisk politik som det har varit möjligt att reformera inkomstskatten på det sätt som moderaterna och Bo Lundgren aldrig har lyckats med. Det visar sig nu att det kommer att vara en socialdemokratisk regering i nära samarbete med Centerpartiet som förmår att genomföra en bestående lättnad av dubbelbeskattningen som inriktas framför allt på de små och medelstora företag där de nya jobben skall skapas. Jag känner stor tillfredsställelse över den politiken.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att den bestående lättnaden av dubbelbeskattningen hade varit mycket enkel att åstadkomma för socialdemokraterna om de hade struntat i återställarna. Det brukar vara ganska svårt att få svar av Erik Åsbrink under debatten. Därför vill jag ta tillfället i akt och ställa två frågor. Den första rör finansieringen. Kan det vara sant, så som det verkar av Erik Åsbrinks anförande, att merparten av finansieringen av de föreslagna åtgärderna sker med hjälp av engångsvisa inleveranser från statliga företag eller utförsäljning av dylika? Det är i så fall en utomordentligt skakig finansiering. Den andra frågan rör skattereformen. Den har förstörts först med hjälp av höjd marginalskatt, och nu skall inte heller brytpunkten räknas upp. Jag skulle vilja veta av en av konstruktörerna till århundradets skattereform vad som återstår av detta stolta bygge, som jag åtminstone anser vara oerhört centralt för att få fart på utvecklingen i Sverige.
Fru talman! Den viktiga skillnaden mellan dagens förslag till lättare dubbelbeskattning och den tidigare åtgärd som genomfördes av bl.a. Anne Wibble och Bo Lundgren är att det här är fullt finansierat och har därmed utsikter att bli bestående. Det är inte ett led i en politik som innebär att statsfinanserna totalt undergrävs och som därmed också undergräver grundvalarna för den typen av skattelättnader. Det finns vissa mindre inslag av engångsfinansiering i det här paketet därför att det finns vissa inslag av engångssatsningar. Det är i första hand de tre miljardprogram som jag har beskrivit tidigare. Vi talar om att sätta av 3 miljarder engångsvis för åtgärder som i hög grad handlar om investeringar, företagsutveckling och liknande. Jag tycker att det är försvarbart att den delen kan finansieras genom att vi tar in ökade inleveranser från statliga företag. Men de stora delarna av propositionen som handlar om bestående anspråk på statsbudgeten - vare sig det handlar om den stora utbildningssatsningen på ca 10 miljarder kronor eller om bestående skattelättnader med tyngdpunkt på mindre och medelstora företag - finansieras med varaktiga budgetförstärkningar på utgiftssidan och på inkomstsidan. Vi står vid målet om statsfinanserna för 1997 och 1998. Vi står fast vid utgiftstaket. När det gäller skattereformen skall jag nu inte utveckla alla de ingrepp i och avsteg från den skattereform som genomfördes under Anne Wibbles tid i regeringen. Jag vill bara säga att jag för min del står fast vid de grundläggande principerna bakom skattereformen. Men vi kan inte i det besvärliga statsfinansiella läge som vi har ärvt undgå att göra vissa insatser, som innebär att också de som har högre inkomster får medverka i saneringen av statsfinanserna och i finansieringen av de åtgärder som vi bedömer nödvändiga.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att vårt förslag till lättnader i dubbelbeskattning, slopande av denna, var fullt finansierat. Det hade fortfarande varit utomordentligt enkelt att avstå från återställarna. Engångsfinansiering återfinns inte bara för de tre miljardssatsningarna utan även för inleveranser och försäljning av statliga företag i en del andra tabeller som rör andra åtgärder. Min fråga kvarstår. Jag tycker att detta är en minst sagt skakig finansiering. Det är ganska meningslöst av finansministern att påstå att han står bakom principerna i skattereformen när de åtgärder som han och hans regering vidtar ständigt förstör skattereformen. Vad är det då för poäng med att säga att man tycker att den egentligen var väldigt bra. Det vore bättre om man genomförde åtgärder som innebar att skattereformen kunde bestå. Men man gör precis tvärtom. Jag tror att det är skadligt för Sverige.
Fru talman! Det finns i propositionen en utförlig beskrivning av samtliga åtgärder, vad de kostar och hur de finansieras. Det finns inslag av engångskaraktär. De viktigaste har jag nämnt. Det är de tre miljardprogrammen. Det finns vissa andra också. På motsvarande sätt finns det på finansieringssidan engångsinsatser. Det viktiga är att vi klarar finansieringen under hela den period som vi kan överblicka - 1997, 1998 och 1999 - och att de bestående anspråken på statsbudgeten finansieras med lika bestående åtgärder i form av skattehöjningar eller utgiftsnedskärningar. Därmed innebär detta att det är en ansvarsfull finanspolitik. När det gäller skattereformen vill jag upprepa att den stora reform som genomfördes i början av 90 talet var mycket bra. Det är viktigt att den står fast också i framtiden. Men vi kan inte i det mycket ansträngda läge som har uppstått undgå att också låta människor med högre inkomster medverka i finansieringen och medverka med åtgärder i ett samhällsklimat som innebär stora påfrestningar för andra folkgrupper. Det är faktiskt nödvändigt att också höginkomsttagarna drar ett strå till stacken.

Fru talman! Det var mycket på en gång. Dels blev vi kritiserade för att vi hastar fram förslag, dels ställdes det en kritisk fråga huruvida det var någonting som skulle träda i kraft före 1997. Hans Andersson får bestämma sig för om det går för fort eller för långsamt. Kritiken om att propositionen inte innehåller förslag på livets alla områden tar jag faktiskt ganska lätt på. Under den tid som jag har suttit med - och det är mindre än tre månader - har vi lagt fram en omfattande proposition - vårpropositionen - med mängder av förslag på olika områden. Nu kommer det ytterligare en omfattande proposition som framför allt är inriktad på sysselsättning och tillväxt. Många av de förslag som här presenteras gäller kommunerna. Vi flyttar över arbetsmarknadsresurser till kommunerna för att de skall kunna arbeta på det lokala planet. Kommunerna får ansvaret för vuxenutbildningen. De kommer över huvud taget att spela en viktigare roll än tidigare inom de centrala områdena när det gäller tillväxt och sysselsättningspolitiken. Det finns förslag, som jag inte hann redogöra för i mitt översiktliga anförande, som gäller kvinnor och jämställdhet. Det finns också en rad andra åtgärder som jag inte har hunnit att nämna. Jag får väl ta fasta på den positiva ton som fanns i slutet av Hans Anderssons inlägg, att Västerpartiet är berett att medverka i en förnuftig politik på detta område. Jag hoppas att den fortsatta behandlingen i riksdagen ger ett mera konkret prov på detta.

Fru talman! Det finns en lång och god tradition av mycket nära samarbete mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Jag är övertygad om att det samarbetet kommer att fördjupas och utvecklas vidare, vilket inte hindrar att det kan finnas meningsskiljaktigheter i vissa frågor. Det är helt naturligt, eftersom det finns olika roller att spela för å ena sidan ett politiskt parti och en regering och å andra sidan en facklig organisation. Men vi har ändå lyckats under årens lopp, och jag är övertygad om att vi kommer att göra det också i framtiden, att på alla väsentliga områden ha ett nära och förtroendefullt samarbete. De förslag som vi nu lägger fram på a-kassans område är inte slutliga förslag. Det är möjligt att de kan ändras om det kommer fram bättre förslag. Men de är helt i överensstämmelse med de riktlinjer som slogs fast på den socialdemokratiska partikongressen tidigare i våras. Höjningen av ersättningen till de arbetslösa från 75 % till 80 % skall i sin helhet finansieras inom a-kassan.
Fru talman! Det är tur att det i det här landet finns en opposition som till sist får regeringen att reagera. För några dagar sedan kallade statsministern oppositionens initiativ och agerande för en show. I dag tillstår han att hans dröjsmål och tvekan var ett misstag. Han understryker att det här med att verkligen skapa förutsättningar i det privata näringslivet för nya jobb är landets allra viktigaste fråga. När nu detta har avslöjats - och som efter två år har värkts fram - kan vi konstatera att det är ganska litet och ganska sent. Menar verkligen finansministern att t.ex. sänkningen av arbetsgivaravgiften på - såvitt jag förstår - högst 30 000 kr per företag skall kunna bli den vitamininjektion som startar en långsiktig tillväxt i det här landet? Det handlar ju faktiskt om en kretsloppsproposition, fru talman. Den nya arbetsmarknadspolitiken är i stora delar en återanvändning av gamla borgerliga förslag. Även de 130 000 nya utbildningsplatserna återanvänds nu för minst tredje gången som nya och pigga förslag. Och den skattesänkning som företagen skall få skall de betala själva. Ja, kretsloppet är verkligen slutet. Jag har också frågor om den doktrin som säger att man bara kan börja med tillväxtåtgärder när man har sanerat statsfinanserna färdigt. Vad är det, Erik Åsbrink, som gör att hälften av landets arbetslösa, som nu skall hjälpas genom dessa förslag, har behövt vänta i två år på att förslagen skall kunna läggas fram? Varför skall de hållas på arbetslöshetens sträckbänk om det hade varit möjligt att med en enkel förhandling med Olof Johansson lösa problemen? Är det Centern som har varit problemet? Varför har ni behövt vänta så länge med att lägga fram de här förslagen?
Fru talman! Det var ett häpnadsväckande inlägg. Regeringen beskrivs som saktfärdig, passiv och handlingsförlamad. Efter att ha varit med om en oerhört intensiv period tycker jag att det är en beskrivning som totalt saknar verklighetsanknytning. Mats Odell talar om att det är enkelt. Om det vore enkelt skulle detta naturligtvis ha varit gjort för länge sedan. Det är inte enkelt att råda bot på det största budgetunderskottet som har uppkommit i något industriland. Det är inte enkelt att råda bot på den massarbetslöshet som rådde när den socialdemokratiska regeringen fick ta över ansvaret 1994. Det är inte heller så som Mats Odell påstår att vi väntar med åtgärder för att få sysselsättning och tillväxt till dess att budgetsaneringen är slutförd. Budgetsaneringen är inte slutförd. Den har kommit långt, men det återstår en del att göra. Det hindrar inte att vi både i dag och vid andra tillfällen lägger fram konkreta förslag om åtgärder på detta område. Mats Odell och kds gör det väldigt lätt för sig. Ni tar fram gamla förslag som ni påstår har en positiv effekt. Ni har inte en enda finansiering till alla de utgiftsökningar och skattesänkningar som ni föreslår. På något sätt går det igen en kuslig föraning om vad som skulle hända om kds fick påverka regeringspolitiken. Det är bara att se vad som hände när ni satt i regeringsställning mellan 1991 och 1994. Mats Odell efterlyste vitamininjektioner. Jag kan försäkra om att de förslag som vi lägger fram i dag och som riksdagen skall besluta om senare kommer att innebära betydande vitamininjektioner i små och medelstora företag och i kommunerna för att flera människor skall få jobb, i utbildningsväsendet för att flera människor skall få bättre en kompetens att hävda sig på arbetsmarknaden i framtiden. Det är riktiga vitamininjektioner, till skillnad från den gamla skämda ofinansierade skåpmat som Mats Odell företräder.
Fru talman! Det var ett magstarkt inlägg av finansministern. Man får väl ursäkta om han är något utschasad efter de nattliga förhandlingarna. Jag tycker inte att denna procedur ger intryck av någon långsiktighet och planerad politik. Man undrar egentligen varför det skulle behövas en borgerlig tupp för att ni efter två års kackel äntligen skulle komma till en värpning. Vad är det i detta som ni har tagit ur egen ideologisk fatabur? Vad är det som är borgerliga förslag? Jag tycker att Erik Åsbrink borde sortera ut litet av dessa begrepp innan han "skåpar" ut våra förslag som gammal skåpmat. Vår finansiering anges i den motion som vi har väckt i anledning av vårpropositionen. Där har vi utgiftsområde för utgiftsområde finansierat alla de förslag som finns i vår motion.
Fru talman! Det är bara att konstatera att kds har väckt en motion som skall behandlas av riksdagen senare. Den innehåller en mängd förslag som innebär försämrade statsfinanser, ökade utgifter och minskade inkomster. Det finns inte ett enda förslag till finansiering av dessa åtgärder, och det duger inte att hänvisa till tidigare riksdagsbehandlingar. Antag att riksdagen skulle anta de förslag som kds har lagt fram! Eftersom det inte finns någon finansiering är den säkra följden att statsfinanserna på nytt försämras, att räntan skjuter i höjden, att förtroendet för Sverige och svensk ekonomisk politik totalt undergrävs. Detta är väl den sämsta av alla tänkbara åtgärder som vi skall vidta om vi vill ha flera jobb och om vi vill ha fart på företagen och på tillväxten.

Fru talman! Det är ganska uppseendeväckande att en ledamot av kammaren skall behöva informera finansministern om att vi ännu icke har behandlat finansutskottets betänkande, där våra förslag finns. Detta är ett bevis på att finansministern är något utsjasad.
Fru talman! Det där har Mats Odell fullständigt fått om bakfoten. Jag har inte alls påstått något sådant, utan jag konstaterar att riksdagen senare i sommar kommer att behandla bl.a. kds motion. Den innehåller en mängd budgetförsämringar. Att det sedan också är gammal skåpmat gör inte saken bättre. Det finns inte ett enda förslag till finansiering där. Det enda som finns där är försämrade statsfinanser och stigande räntor.
Fru talman! Före min fråga vill jag helt kort göra tre reflexioner. För det första: Erik Åsbrink sade att det handlar om en proposition för tillväxt och nya jobb, men en sådan proposition presenterades ju redan i höstas. Då var det också tals om tillväxt och nya jobb - en stor proposition. Sedan dess har dock tillväxten nästan upphört. För det andra: Erik Åsbrink säger att han nu sänker skatten för företagen. Jag får påminna Erik Åsbrink om att riksdagen senare i dag på regeringens förslag kommer att höja skatten för företag med dubbelt så mycket som den skattesänkning innebär som nu ligger för småföretagen. För det tredje: Beträffande de 130 00 nya utbildningsplatserna konstaterade riksdagen redan förra gången de återanvändes att de inte var 130 000, utan därifrån skulle dras 70 000 som regeringen samtidigt drar in. Jag har inte funnit någonting i regeringens presentation i dag som ger en annan bild av förslagens verkliga innebörd. Så till min fråga. Regeringen säger ingenting om den andra helt avgörande frågan, arbetsrätten - om nu den första avgörande frågan gäller skatterna. Vad kommer att hända om parterna inte hjälper regeringen den här gången heller? Om Erik Åsbrink den 23 augusti sitter där med det förväntade resultatet, nämligen oenighet, vilka förslag är regeringen då beredd att komma med till riksdagen som en konsekvens härav? Jag vill understryka att ändringar i arbetsrätten ger nya arbeten som inte kostar Erik Åsbrink en enda krona. Tvärtom innebär de förtjänster för både statskassan och kommunerna. Frågan är alltså: Vad är regeringen beredd att göra för att anpassa arbetsrätten till den nya tidens krav?
Fru talman! Jag tror att det över det inlägg som Per Unckel nyss levererade finns litet grand av detta med surt sade räven om rönnbären. Det är ett faktum att vi genomför en mycket stor utbyggnad av vuxenutbildningen och den högre utbildningen. Det innebär en stor hjälp för de människor som därmed får en chans att höja sin kompetens och att stärka sin ställning när det gäller att få jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Detta innebär också ett lyft för Sverige i den internationella konkurrens som vi under de kommande åren skall vistas i. På samma sätt är det ett faktum att riksdagen senare kommer att ta ställning till konkreta förslag om skattelättnader inriktade på små och medelstora företag för att skapa nya jobb och för att stimulera framväxten av nya företag. Mot detta står en tom retorik i den moderata motionen och i Per Unckels inlägg. Kanske ångrar ni vid det här laget att ni belastar riksdagen med ett extra möte under sommaren. Den tomma retorik som ni representerar kommer nämligen att ställas mot konkreta handfasta förslag som kan genomföras och som får en högst påtaglig och positiv effekt för det här landet, för företagen och för de människor som vill ha jobb i framtiden.
Fru talman! Jag ber att få tacka Erik Åsbrink för att han bekräftar att jag uppenbarligen hade rätt i fråga om min kalkyl över skattehöjningar som vi senare i dag skall besluta om; detta jämfört med de små skattesänkningar som regeringen samtidigt föreslår. Jag ber också att få tacka för att Erik Åsbrink bekräftar att jag hade rätt i fråga om att det är sifferfiffel bakom utbildningssatsningen och att knappt hälften återstår när plus har dragits från minus. Jag ber kammaren att notera att regeringen inte har något svar om arbetsrätten.
Fru talman! Per Unckel skall vara litet försiktig med att läsa in sådana uttalanden från min sida. Jag har inte alls gett Per Unckel rätt vare sig på den ena eller på den andra punkten. Det mesta av det han sade var fel. Beträffande arbetsrätten vill jag lägga till att vi ser en stor styrka i att så långt som det är möjligt arbeta utifrån samförstånd, konsensus. Vidare gäller det att hitta regler och kanske också regelförändringar som vinner en bred anslutning hos parterna på arbetsmarknaden. Om detta inte är möjligt är regeringen beredd att ingripa och vidta nödvändiga åtgärder. Vi är faktiskt beredda att gå mycket långt för att nå det här samförståndet. Vad det handlar om är att vi vill ha regler som har en bred acceptans och förankring i det svenska samhället. Det finns helt andra möjligheter att de blir bestående och får en positiv effekt om detta kommer fram genom en sådan här process i stället för att det sker genom konfrontation på det sätt som Per Unckel och Moderaterna representerar.
Fru talman! Det är bra att regeringen äntligen kommit till skott. Jag noterar att de allra flesta förslag som Erik Åsbrink här presenterat är sådana som under de senaste två åren varit uppe till behandling i riksdagen. Tydligen har det varit väldigt trögt att ta till sig dessa saker från regeringens sida, men, som sagt, bättre sent än aldrig. Jag har en liten fråga beträffande utbildningssatsningen. Den fanns ju med redan i tillväxtpropositionen, så det här är ingen nyhet. Men bristen redan då var ju att det hela inte kopplades till en utbyggnad på forskningssidan. Risken finns att man bygger utbildningsfabriker där människor utbildas till arbetslöshet - eller kanske till export - i stället för att se till att vi får de motorer som högskolorna och universiteten skall vara. Var ligger forskningen i regeringens politik? Har ni helt lagt forskningen åt sidan i tron att det är tillräckligt att anställa lärare? Det är just den kreativa miljö som forskningen ger som skapar de nya företagen, inte minst på tjänstesidan där de nya jobben i framtiden kan skapas. Det vet vi utifrån erfarenheter från andra länder. Var ligger alltså forskningen? En andra fråga som inte kan undvikas gäller följande. Det är intressant att regeringen nu erkänner att sänkt arbetsgivaravgift är en skattesänkning på arbete som stimulerar sysselsättning. Detta är principiellt väldigt viktigt. Min fråga blir alltså: Kan regeringen tänka sig att en sådan skattesänkning i framtiden skulle kunna finansieras med höjda miljöskatter? Sedan till en tredje fråga som gäller a-kassans höjning till 80 % samt finansieringen av detta. Vi tycker att en höjning av a-kassan till 80 % är bra för dem som har låga inkomster. Men varför höja till 80 % för dem som har höga inkomster - varför skall staten alltså öka utgifterna genom att ge till dem som har det ganska bra?
Fru talman! Roy Ottosson frågade varför det inte finns några förslag om forskningen. Det finns många förslag i propositionen, men kom ihåg att utgångspunkten är arbetslöshetsbekämpningen. Den frågan är det helt utslagsgivande beträffande de förslag som vi lägger på olika områden. Det är en mycket viktig fråga, och jag tycker att det är fullt försvarbart att lägga fram en proposition vars huvudsakliga syfte är att bekämpa arbetslösheten. Alla förslag som vi gått igenom och bestämt oss för har denna utgångspunkt. Det finns säkert många viktiga områden som vi inte tar upp i den här propositionen, men de får behandlas i andra sammanhang. Då jag lade fram vårpropositionen fick jag kritik för att vi bara sysslade med bugdetsanering och inte löste frågor om arbetslöshet och tillväxt. Nu läggs ett förslag om arbetslöshet och tillväxt. Det är väl bra. Likaså skall väl debatten handla om de sakerna. En rad andra viktiga frågor får vi, som sagt, behandla i andra sammanhang. Givetvis är forskningen ett mycket viktigt område. Sänkta arbetsgivaravgifter kan, rätt utformade, vara en stimulans till ökad sysselsättning. Vi skall ha klart för oss att det finns viktiga avgifter som är kopplade till förmåner i vårt socialförsäkringssystem. Sådana avgifter låter sig inte sänkas utan att det blir konsekvenser på förmånssidan. Vi har nu valt att sänka de rent skatteinriktade arbetsgivaravgifterna för att inte få nämnda effekt på förmånssidan. Tidigare har vi arbetat, och gör det litet grand även i den här propositionen, med en skatteväxling. Här finns ju förslag om höjda miljöavgifter. Jag tänker framför allt på den nya avfallsskatten. Jag är dock mera tveksam till om detta kan göras i mycket stor skala. Miljöavgifter handlar ändå om att begränsa skattebasen. Man vill ju minska volymen avseende miljöskadlig verksamhet. Därför kan det ibland vara vanskligt att använda sådant som finansiering. Slutligen några ord om a-kassan. Det finns ett tak i a-kassan. För mycket höga inkomster får man inte full kompensation. Vi skall dock ha klart för oss att det är en ersättning man får som skall kompensera när arbetsinkomster faller bort. Därför är det naturligt med en inkomstrelaterad ersättning.
Fru talman! Erik Åsbrink missade kanske det jag sade när jag frågade om forskningen. Poängen med att ha med detta med utbildningen är att det skall vara fråga om ett slags motor för att generera nya företag, småföretag, på utbildningsorterna. Man ser ju ute i landet att där det finns universitet blir det nämnda positiva effekter. Det är väl ingen poäng med att utbilda folk till arbetslöshet, utan det gäller väl just att få en motor i ekonomin. Jag sade att det då blir nödvändigt att bygga ut forskningen, men detta saknas sedan nästan ett år tillbaka. Förslaget om utbildningsplatser är gammalt. Det fanns ju med i tillväxtpropositionen, så det är inget nytt. Ni kommer alltså inte med den bit som fattas. När det gäller arbetsgivaravgifterna vet vi att ungefär hälften är skatt. I praktiken erkänner ni det nu. Men Erik Åsbrink vill nu backa genom att tala om en koppling här. Min följdfråga blir: Anser Erik Åsbrink att energiskatter är ett exempel på en instabil skattebas?
Fru talman! Roy Ottosson säger att utbildningspaketet är gammalt och inte så mycket att komma med. Jag delar inte den uppfattningen. Det är en stor satsning som vi har framför oss. Denna uppbyggnad har nämligen ännu inte skett. Arbetet börjar inom kort och kommer att äga rum under ett antal år. Det är den största utbildningssatsningen i Sverige i modern tid och den kommer att få oerhört stor betydelse för många människor samt för de orter och regioner där den här expansionen sker. Vad vi nu gör, och detta måste göras, är att vi klarar ut finansieringen. Först i denna proposition är vi fullt på det klara med detta. Det är oerhört viktigt för att få en trovärdighet och även en uthållighet i utbildningssatsningen. Vi är överens om att forskningen är mycket viktig. Den kommer naturligtvis också att behandlas i andra sammanhang. I den här propositionen ligger tyngdpunkten inte på forskning utan på arbetslöshetsbekämpning. När det gäller energiskatterna kan det i vissa fall handla om en finansiering av andra åtgärder. I andra fall får man naturligtvis en minskning av skattebasen. Man måste från fall till fall pröva om sådana här skattehöjningar är en hållbar finansiering av skattesänkningar på andra områden.
Fru talman! I den här nya propositionen talas det om en ny arbetsmarknadspolitik med bl.a. ett ökat lokalt ansvar. Jag känner att vi i Miljöpartiet litet grand har fått gehör för det här med den lokala arbetsmarknaden. Men varför inte gå längre? Här talas det om ett lokalt ansvar för personer över 55 år, men varför inte gå längre och inbegripa alla dem som inte kan finna en plats på arbetsmarknaden och som så att säga ramlar utanför stolarna trots stora insatser? Alla de människorna behöver få en meningsfull sysselsättning. Och varför görs så litet när det gäller detta med en arbetstidsförkortning? Man talar om 400 miljoner och om att det skall kunna ingå projekt som handlar om en arbetstidsförkortning. Men när nästan 720 000 människor är arbetslösa måste stora tag tas för en arbetstidsförkortning, vilket vi i Miljöpartiet föreslår, och sänka arbetstiden till 35 timmar i en första omgång. Då kan vi nå effekter. Vi har beräknat att det blir ett nettotillskott till samhället på 20 miljarder kronor. Man skulle i stället kunna sänka egenavgifterna för dem som har låga inkomster. Det behövs alltså verkligen rejäla tag när det gäller arbetstidsförkortningen. Vi i Miljöpartiet tycker att en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna skall genomföras. Där handlar det om 100 miljarder. Allt detta kan ge ett större antal jobb än det ger som regeringen nu förordar.
Fru talman! Det är bra om det i denna proposition finns inslag som ligger nära Miljöpartiets politik, för då kan vi samarbeta i de frågorna. Insatserna är framför allt inriktade på att ge äldre arbetskraft - människor som är 55 år eller äldre - möjlighet att få sysselsättning i kommunen, landstinget eller staten. Många av dessa människor skulle annars ha mycket svårt att återvända till den reguljära arbetsmarknaden. Andra insatser inriktas i huvudsak på andra ålderskategorier. Den stora utbildningssatsningen gäller för människor som är yngre än 55 år. Således kan man i den här propositionen finna en rad olika förslag. En del av dem är framför allt, som sagt, inriktade på de yngre. Andra är inriktade på medelålders och andra åter på äldre arbetskraft. Jag tror att man skall se till helheten när de här effekterna bedöms. Jag tror inte på arbetstidsförkortning som en generell åtgärd för att bekämpa arbetslösheten. Jag menar att det vore att kapitulera för arbetslösheten att säga att vi alla skall dela på den. Mängden arbete i ett samhälle är inte given, tror jag. Jag tror att vi med en klok ekonomisk politik kan utöka den mängd arbete som utförs. Det finns hur många arbetsuppgifter som helst i vårt land. En del av dem utförs inte. Det gäller därför att skapa sådana betingelser att vi får de uppgifterna utförda och så att alla som vill jobba också får göra det. Vill man jobba heltid, skall man ha möjlighet att göra det. För andra människor passar det kanske bättre med deltid. Jag tror alltså inte att en generell arbetstidsförkortning är ett sätt att bekämpa arbetslösheten.
Fru talman! Vårt grannland Finland inför nu en försöksperiod med ned till 30 timmars arbetsvecka. Man menar att det löser deras arbetslöshetsproblem. 18 % av människorna i Finland är ju arbetslösa. I Tyskland har IG Metall infört arbetstidsförkortning. Där har man kunnat se att arbetstidsförkortningen gett en mängd nya arbeten. Produktiviteten har ökat. Antalet sjukskrivna minskar. När det gäller en arbetstidsförkortning i Sverige talas det bl.a. om utbildningssatsningen. Men det faktum att en arbetstidsförkortning kan ge ett ökat antal arbetstillfällen ger människor ett incitament att utbilda sig. Man ser ju att det kan finnas jobb. När det gäller detta med att alla skall kunna arbeta och utbilda sig samt detta med den lokala arbetsmarknaden handlar det om personer som inte har kunnat klara detta och således inte kan tillgodogöra sig en utbildning och som därför måste få en chans på den lokala arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag är medveten om att det i många länder finns en stark opinion som förordar en arbetstidsförkortning. För mig är det inte självklart att vi skall följa andra länder i alla avseenden. I vissa avseenden är man kanske inne på en felaktig linje. Jag tycker att vi själva skall utforma en sysselsättningspolitik som vi tror på. Enligt min åsikt vore det en kapitulation att hävda att arbetslösheten är given och att det nu handlar om att fördela den på fler människor, men arbetslösheten är inte given. Vi skall bekämpa och nedbringa arbetslösheten. Det är en aktiv och offensiv sysselsättningspolitik. Att dela på arbetslösheten är att kapitulera inför de problem som i dag tornar upp sig. Jag tror dock inte att vi behöver göra det.
Fru talman! Statsminister Göran Persson har i dag faktiskt brutit ett löfte. Han har ju sagt att propositioner från regeringen skall presenteras för riksdagen innan man går ut i medierna. Nu har regeringen valt att göra något av en massmedial show kring detta. Således har vi riksdagsledamöter inte haft möjlighet att i större utsträckning studera framlagda förslag, som är rätt så omfattande. På en punkt skulle jag vilja ställa en fråga till finansministern. Det gäller höjningen av ersättningsnivån i a-kassan. Såvitt jag förstår skall det här finansieras genom försämringar i regelsystemet vad gäller akassan. Hur ser dessa förändringar och försämringar, som jag uppfattar det hela, ut? Jag tror att väldigt många är nyfikna och vill veta det.
Fru talman! Denna gång var av praktiska skäl den enda möjliga vägen att lägga presskonferensen först, eftersom frågan sedan skulle debatteras i riksdagen och debatten var inlagd i planeringen. Jag hoppas ändå att kammarens ledamöter har förståelse för detta. Det handlar om en dryg timmes glapp mellan presskonferens och presentationen och debatten i kammaren, och det är här som avgörandena skall fattas. Förändringarna i a-kassan handlar om att höja ersättningsnivån från 75 % till 80 % och att finansiera det i sin helhet inom a-kassesystemet. Det är för oss socialdemokrater de riktlinjer som fastställdes på den socialdemokratiska partikongressen tidigare i våras. Det finns beskrivet i propositionen hur en sådan tänkt finansiering skall kunna ske. Det sker genom ändring av arbetsvillkor och förvärvsbegreppet, och det sker genom en rad andra åtgärder. Det sker genom en viss begränsad indexering när det gäller höjning av akasseersättningen och en del andra åtgärder. Men det viktiga är att de inte är slutgiltigt fastlåsta. Vi vill nu höra synpunkter från olika håll. Finns det andra och bättre förslag till finansiering genom regelförändringar inom a-kassesystemet är vi beredda att ta till oss detta och att överväga förändringar i finansieringen innan vi slutgiltigt lägger fram de konkreta förslagen på riksdagens bord. Vi skall lägga fram förslagen om höjningen av ersättningsnivån och finansieringen vid ett och samma tillfälle.
Fru talman! Finansministern säger att det av praktiska skäl blev så här i dag. Verkligheten är den att regeringen redan den 28 maj skulle ha presenterat en proposition. Det var inte i dag vi skulle ha påbörjat behandlingen av den. Det är såvitt jag förstår beroende på att oppositionen har agerat som regeringen nu har hastat fram det paket som den nu lägger fram. Det är ingen bra ursäkt att skylla på praktiska skäl. Det var ett intressant besked från finansministern. Det han nu säger är att det inte finns någon klar finansiering för höjningen av a-kasseersättningen. Han pekar på vissa möjligheter och säger att man skall utreda vidare. Jag tror att finansministern i fortsättningen skall vara väldigt försiktig när han anklagar andra partier för att inte finansiera sina förslag. Här har vi i dag tydligt fått veta att det inte finns någon klar finansiering.
Fru talman! Jag skall inte gå in på alla de turer som har föregått dagens proposition och agerandet från olika partier. Det är naturligtvis ett politiskt spel som pågår. Vi får väl se hur det hela utfaller. Jag känner ändå en viss tillförsikt inför de kommande veckorna och den kommande behandlingen i riksdagen. Här finns det konkreta genomarbetade förslag på en rad olika områden. De bygger på en överenskommelse mellan två partier, vilket gör att vi har goda utsikter att få igenom förslagen i riksdagen. Mot detta står inte mycket mer än gammal skåpmat, till stor del ofinansierad, som läggs fram från några av oppositionspartierna. När det gäller a-kassan är det precis som jag har sagt. Vi skisserar en höjd ersättningsnivå och en tänkt finansiering. Vi har inte lagt fram konkreta förslag i dag. Vi vill ge möjlighet till diskussion kring detta och eventuella förändringar. Men vi kommer inte att besluta om höjd ersättningsnivå utan att det till detta är kopplat konkret finansiering. De besluten skall fattas vid ett och samma tillfälle. Jag kan försäkra att sådana förslag kommer i god tid innan dessa förändringar skall träda i kraft, nämligen år 1998.

Fru talman! Den motion som riksdagen nu skall remittera till arbetsmarknadsutskottet är inte framförhandlad under sena nattimmar. Den har inte behövts presenteras till morgonkaffet till ett förvånat svenskt folk. Den är inte uttryck för något politiskt spel utan är föranledd av att arbetslösheten i Sverige nått oacceptabla nivåer och att regeringen intill denna dag vägrat att lämna förslag om hur arbetslösheten skulle bekämpas. Vi har väntat, väntat och väntat under alla de försuttna chanser regeringen har haft intill i dag när någonting dyker upp, som kammaren just har dissekerat. Den motion som riksdagen nu skall remittera till arbetsmarknadsutskottet utgår inte ifrån att vår uppgift är att bekämpa en arbetslöshet på 360 000 arbetslösa, allvarlig nog som den är, utan att 1 miljon människor går utan ett riktigt arbete trots att de skulle vilja arbeta och göra nytta. Motionen bygger på övertygelsen om att bara om Sverige bestämmer sig för att göra företagandet till den avgörande kulturen för Sveriges framtid kan arbetslösheten pressas ned. Det innebär en förpliktelse för regering och riksdag att mäta alla sina arbetsinsatser, förslag och beslut mot utgångspunkten: Gagnar detta mer företagande och expansion? Allt som gagnar detta bör genomföras. Det som verkar i motsatt riktning bör avvisas. Fru talman! Motionen integrerar fem olika arbetsområden i en sammanhållen politik. Det handlar om ekonomin i stort. Det handlar om skatterna, och i synnerhet skatterna på arbete och företagande. Det handlar om arbetsmarknadens sätt att fungera. Det handlar om utbildningen och forskningen, och det handlar om stödet till de arbetslösa. Låt mig säga ett par ord om vart och ett av dessa områden. Det handlar för det första om den ekonomiska politiken. Vi säger: Vi måste sanera statens finanser snabbare än vad regeringen orkar med. De skall dessutom saneras genom att skatter sänks samtidigt som besparingar görs. Att sanera statsfinanser med hjälp av skattehöjningar kan en barnunge göra. Men det kväver tillväxt och därmed expansion för fler arbeten. Det handlar för det andra om skatterna, i synnerhet på arbete och företagande. Vi säger: Vi skall sänka energiskatter, inte höja dem. Vi skall sänka egenavgifter, inte höja dem. Vi skall sänka löneskatter för alla företag. Vi skall låta hushållstjänster expandera genom att medge omedelbar skattereduktion för sådant arbete. Flera av dessa förslag vill vi genomföra redan per den 1 september i år. Vi finansierar dem krona för krona, men naturligtvis inte genom att be dem som skattesänkningarna är till för att betala dem med den andra handen. Att göra så skulle vara ungefär lika meningsfullt som att ställa alla Sveriges arbetslösa på en brygga och be dem bära vatten från den ena sidan till den andra. Det handlar för det tredje om arbetsmarknaden. Vi säger: Vi måste ha en arbetsrätt som gör att företagen vågar anställa igen , vågar ta ansvaret och vågar expandera. Därför förslår vi en helt ny arbetsrättslig lagstiftning från den första januari 1999 med omedelbara insatser redan nu för att företagare från den 1 september i år skall våga säga: Ja, jag kan gå vidare. Jag kan ta ansvaret. Jag kan expandera det jag skulle vilja göra. Jag kan dra nytta av arbetskraft som väntar på att få arbete. Det handlar för det fjärde om utbildningen och forskningen. Vi säger: Det måste bli lönsamt att satsa på kunskap. Kunskapsutveckling måste bli en personlig investering, utan vilken den inte får några riktiga effekter. Vi säger: Bygg ut yrkesutbildningen efter gymnasieskolan i företagen. Där ger den kraft och verkningsfulla resultat. Bygg ut den till 20 000 platser så att många av dagens kunskapstörstande ungdomar får någonting meningsfullt att göra. Vi säger: Satsa på den mest avancerade forskningen. Avbryt den forskningspolitik som i dag säger att vi skall dra ner på forskningsinsatser och särskilt på dem som riktar sig mot de mest avancerade områdena. Sverige måste bli en kunskapsnation i frontlinjen om vi långsiktigt skall förmå attrahera företag att expandera i vårt land. Det handlar för det femte och slutligen om arbetsmarknadspolitiken i den meningen att människor som inte har en meningsfull sysselsättning naturligtvis också skall få hjälp och stöd. Vi vill inrikta arbetsmarknadspolitiken mot stöd i företagen, eftersom det är där de nya jobben måste skapas. Vi måste bort ifrån tänkandet att bidragsjobb skall komma till i kommunerna, där vi ändå vet att expansionen i framtiden inte kan komma. Vi vill ha en stramare arbetsmarknadspolitik. Vi vill bygga ut lärlingsutbildningen för ungdomar för att därigenom ge fler chansen att komma bort ifrån en förnedrande arbetslöshet. Vi vill ge dem som riskerar att bli arbetslösa en längre tid möjlighet att arbeta i företagen och därmed känna sig nyttiga, göra nytta och få lättare att återanpassa sig in i ett meningsfullt arbetsliv. Fru talman! Detta är våra förslag i koncentration. Vi är öppna för att diskutera dessa förslag med alla som är intresserade av att bidra till en verklig företagsexpansion och en verklig politik för att pressa ned arbetslösheten. Sverige måste skaffa sig en ny agenda. Det räcker inte med att vända på en paragraf eller ändra på en procentsats. Sverige måste göra företagandet till sin nya kultur för full sysselsättning.

Fru talman! Per Unckel gjorde ett sedvanligt högerinlägg med en del tankar som vi har hört ventilerade här i riksdagen upprepade gånger. Det är möjligt att en del av de tankar som Unckel företräder kan betyda ökad sysselsättning på mycket lång sikt. Det är möjligt att den väg som Unckel förespråkar - den är ju mycket i linje med den väg som vi har sett i länder som USA och på andra ställen - kan ge ett visst antal jobb på lång sikt. Men samtidigt kan vi konstatera hur realiteten ser ut under de närmaste åren. Realiteten är att de moderata budgetförslagen innebär ytterligare kraftiga åtstramningar i en lågkonjunktur. Var och en som har de mest elementära kunskaper om hur en samhällsekonomi fungerar vet att de moderata förslagen om ytterligare budgetförstärkning på 10 miljarder 1997, betyder att ytterligare flera tiotusentals jobb försvinner. Det är verkligheten. Sedan kan ni prata hur mycket ni vill om en långsiktig diffus moderat framtid - en moderat dröm. Ni föreslår också att kommuner och landsting skall berövas sammantaget ungefär 50 miljarder kronor under de tre närmaste åren. Då skulle jag vilja höra vad Per Unckel är beredd att säga till sina partikamrater i landstinget i Stockholm som i dag skall fatta beslut om den s.k. strukturplanen inom sjukvården. Kommer Per Unckels partikamrater att stå där och gråta över de mycket tuffa sparprogram, strukturprogram, som bl.a. Vänsterpartiet står bakom? Kommer ni att låtsas inför era partikamrater där att den moderata politiken skulle ge ett större utrymme för sjukvården? Eller kommer ni att säga sanningen, nämligen att högerpolitiken betyder ytterligare en total och oerhört brutal nedrustning inte bara inom sjukvården utan även för skolan? Där kommer det kanske att bli ännu värre. Kommer Per Unckel att våga tala om detta för dem, eller kommer ni att köra med ert vanliga dubbelspel och hyckleri? Den moderata politiken är en enda stor bluff.

Fru talman! Jag skall inte föra en lång diskussion med Johan Lönnroth. Han kommer att få anledning att diskutera den ekonomiska politiken under en stor del av dagen när den ekonomiska debatten börjar om en stund. Låt mig bara få göra tre korta påpekande. Det första handlar om huruvida Sverige behöver spara mera nu. Ja, Johan Lönnroth, det måste vi nog göra. Om vi skall kunna få ned den rekordhöga realräntan i Sverige krävs det att Sverige ökar sina marginaler och genomför den förtroendechock som skulle kunna göra att räntan går ned och därmed stimulerar investeringarna. Det är möjligt att Johan Lönnroth inte vill medverka till detta. I så fall är det väl upp till honom, men det är detta som måste ske. Det andra gäller att Johan Lönnroth är bekymrad över att vi uppenbarligen båda ser framför oss att den offentliga sektorn inte kommer att vara så stor i framtiden. Men vi drar olika slutsatser av detta. Johan Lönnroth biter sig envist fast vid föreställningen att det nog ändå skall gå, med Guds hjälp och Lenin under armen. Vi säger däremot: Låt oss acceptera hur det faktiskt förhåller sig! Vi måste öka expansionsmöjligheterna i den del av ekonomin som inte finns i den offentliga sektorn. Det är de förslagen som jag just presenterade från riksdagens talarstol. För det tredje säger Johan Lönnroth att på sikt kan kanske Unckels förslag ändå leda någonstans. Sedan hänvisar han till USA. Låt mig påminna Johan Lönnroth om att i USA skapas det just nu mängder med nya arbeten. Till yttermera visso är dessa arbeten till huvuddelen kvalificerade arbeten. De som hamnar i arbeten som inte är kvalificerade visar en häpnadsväckande förmåga att snabbt avancera till arbeten som kräver större kompetens och ger högre lön. Om vi i Sverige skulle komma i närheten av det jobbskapande som sker i den amerikanska ekonomin skulle åtminstone jag vara tacksam, även om det möjligen skulle vara att anföra ett exempel som ideologiskt strider mot Johan Lönnroths övertygelse.
Fru talman! Låt mig först säga något om att spara på statsbudgeten. Per Unckel var ju aktivt medverkande i den regering som lyckades åstadkomma svenskt rekord i budgetunderskott. Vänsterpartiet var ju hösten 1994 med om att ta fram det mycket omfattande budgetsaneringsprogram som till stora delar är beslutat här i riksdagen. Ni älskar att prata om budgetansvar och sparande, men i realiteten klarar ni inte av det. Hur skall då kommuner och landsting klara att ni vill ta ifrån dem 50 miljarder, Per Unckel? Något slags ansvar måste ni väl ändå ha för att tala om det för era egna partikamrater här i Stockholms läns landsting. Vad tänker ni säga till era partikamrater? Hur skall de ta sin andel? 50 miljarder betyder väl rimligtvis åtminstone att 5-10 miljarder skall tas härifrån Stockholmsområdet? Ungefär hälften av det måste ju tas ifrån sjukvården. Hur skall de klara det? Skall de lägga ned ytterligare 10 sjukhus, utöver de som redan föreslås, eller hur skall de klara detta? Kommer ni att fortsätta att låtsas, precis som ni hela tiden har gjort, att ni kan ge allt gott åt alla, dvs. skattesänkningar åt alla, mera utgifter åt alla och ett blomstrande näringsliv?

Fru talman! Jag skall inte gå in på detaljer i moderaternas motion. Jag har faktiskt inte haft tid att läsa den. Däremot har jag läst de uttalanden ni har gjort. Det finns en fråga som jag vill ha svar på från moderat håll. Är det så att era förslag till skattesänkningar är ofinansierade och egentligen förutsätter de berömda dynamiska effekterna, dvs. att folk skall jobba mer och bli väldigt ivriga att åstadkomma mycket mer och på så sätt betala vad det kostar att sänka skatten? Jag minns ju när vi debatterade skattereformen här i riksdagen i slutet av 80-talet. Då hade moderaterna mycket fler skattesänkningar och framför allt räknade de mycket högre på de s.k. dynamiska effekterna för att sänka skatten för dem som äger kapital och för dem som har höga inkomster, eftersom de då minsann skulle sätta i gång att investera väldeliga. Nu vet vi hur det gick med de skattesänkningar som faktiskt gjordes i skattereformen - och de gav inte mycket till dynamiska effekter. Det blev ingenting av det. Därför vore det intressant att veta hur moderaterna räknar här. Räknar ni med dessa dynamiska effekter igen, eller har ni verkligen finansierat era skattesänkningar?
Fru talman! Jag skall inte förlänga denna debatt ytterligare utan ge ett mycket kort svar till Roy Ottosson för att därmed ge plats åt den finansdebatt som skall följa. Jag vill med all tydlighet göra klart för Roy Ottosson att varenda krona i moderaternas skattesänkningar är finansierad. Varför skulle de inte vara det? frågar jag mig. I en ansvarsfull politik förklaras hur finansieringen skall gå till. Därmot är skattesänkningarna inte finansierade med nya skattehöjningar. På den avgörande punkten skiljer vi oss från vissa andra partier i denna kammare, och vi skiljer oss där diametralt från den strategi som presenteras i regeringens proposition i dag. Det går inte att stimulera företagande genom att höja skatter som kompensation för skatter man eventuellt sänker. Det är, som jag underströk tidigare, lika meningsfullt som att hinka vatten från ena sidan av bryggan till den andra. Det förändrar inte vattenståndet i sjön, och en sådan skattepolitik ger heller inga nya arbetstillfällen.
Fru talman! Per Unckel besvarade inte frågan. Är det inte så att ni med era skattesänkningar räknar med att få en större ekonomisk tillväxt, dvs. att det skall bli fler företag och att folk skall arbeta mer, och på det sättet finansiera detta, åtminstone delvis? Eller har ni för varje krona ni sänker skatterna också gjort motsvarande besparingar i statsbudgeten? Har ni inte tillgodoräknat er någon ökad ekonomisk tillväxt till följd av skattesänkningen?
Fru talman! Jag får försöka variera språkbruket så att Roy Ottosson kan höra vad jag säger. Varje skattesänkning som innebär en kostnad för staten finansieras krona för krona. Naturligtvis räknar vi därutöver med att våra förslag leder till att fler människor kommer i arbete och att tillväxten ökar. Men vi har inte ansett oss kunna finansiera våra skattesänkningar med hjälp av sådana kalkyler. Detta skiljer möjligen oss moderater från andra, som tar sig friheten att räkna på annat sätt, men det är så vi har gjort våra kalkyler.

Fru talman! Efter morgonens övningar här i dag är det tydligt att socialdemokraterna helt saknar en sammanhängande strategi för att skapa tillväxt och flera arbetstillfällen. Jag tycker att den tydligaste signalen i dagens meddelande är litet desperation och att resultatet mest präglas av hop-plock. Det är ett faktum som den senaste tidens debatt har illustrerat att lösningarna på Sveriges allvarligaste problem, massarbetslösheten, finns hos den borgerliga oppositionen. Det vänligaste som kan sägas om de förslag som har kommit i dag är väl att man inom socialdemokratin har anamat några tankar från Folkpartiet och de andra borgerliga partierna. Men det är en sorts pyttipannapolitik. Några bitar är förhållandevis välsmakande, men tyvärr finns det fortfarande en hel del direkt illasmakande tillskott. Över alltihop har man svept något slags s-märkt ketchupsörja, som gör att slutresultatet blir - ungefär som statsministern själv sade - helt otillräckligt. Det var ett uppseendeväckande erkännande från honom, får man säga. Jag menar att det tyvärr är en illusion att tro att det här på något avgörande sätt skulle bidra till att skapa de många nya arbetstillfällen som vi behöver i Sverige. Efter de frågor som jag ställde om finansieringen kan jag konstatera att den är ganska skakig. Det finns för mycket engångsfinansiering, det finns en del saker som bara är aviserade och det finns en hel del opreciserade regelförändringar. Nu skall ju dagens debatt egentligen handla om vårpropositionen och finansutskottets betänkande med anledning av den. Vi kan ju konstatera att det i den sannerligen inte fanns någon lösning på det svåra sysselsättningsproblemet. Den innehöll ju tvärtom 8 miljarder i ökade pålagor för företagen. I regeringen erkänner man uppenbarligen själv att detta var fel, när man i dagens förslag tar tillbaka en mindre del av de skatteökningarna. Verkligheten visar ju, tycker jag, ett väldigt beklämmande resultat av två års socialdemokratisk politik. Utvecklingen har i stort sett gått i baklås. I fredags skrev Dagens Industri på sin förstasida: Sverige mot nolltillväxt. Alla har blivit mycket mer pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Alla har blivit mer pessimistiska vad gäller sysselsättningen. Den har sjunkit under det senaste året, faktiskt i en tilltagande minskningstakt. Det är mycket allvarligt. Arbetslösheten ökar. Den totala arbetslösheten är i dag ungefär en halv procentenhet högre än vad den var för ett år sedan. Sysselsättningen har minskat med 60 000 personer. Eftersom regeringen visar en sådan uppenbar brist på initiativ i den ekonomiska politiken har oppositionen tagit initiativet. Folkpartiet har väckt en motion, andra partier likaså. Göran Persson har kallat detta för show, och Erik Åsbrink sade i dag att det var ett politiskt spel. Jag tycker att det är förnedrande att höra ett sådan språkbruk från regeringens företrädare. Det är väl närmast ett bevis för att de inser att regeringen har tappat initiativet. Det intressanta i den diskussion som har förts om tillväxt och sysselsättningsutveckling under våren, och för all del under det senaste året, är att alla de förslag som har debatterats är borgerliga. Det har handlat om, och det handlar om, reformer i arbetsrätten, om att skapa en marknad för hushållstjänster genom lägre beskattning, om att skapa bättre förutsättningar för lönebildningen och mycket annat. Debatten har inte handlat om huruvida förslagen är bra eller dåliga. Alla inser att de borgerliga partierna har ganska bra förslag. Debatten som har förevarit har handlat om huruvida Socialdemokraterna vågar eller inte vågar ansluta sig till dessa olika förslag. Regeringens bidrag har egentligen varit att säga nej, ibland efter att ha skickat ut något statsråd med en försöksballong i form av t.ex. ett halvhjärtat ja till en bättre marknad för hushållstjänster. I slutändan blev det ändå nej. Jag tycker att detta än en gång illustrerar att Socialdemokraterna så uppenbart saknar en sammanhängande strategi för vad man behöver göra. Jag är för all del ganska säker på att det hos enskilda ledamöter, möjligen t.o.m. inom regeringen, finns en känsla för vad som skulle behöva göras. Men det blir inte några förslag, i synnerhet inte om man ser till vad som har krystats fram i dagens förslag tillsammans med Centerpartiet. På något sätt blir slutsatsen litet grand att det egentligen inte är regeringen som styr landet, utan det är LO som styr regeringen. Jag tycker att det är väldigt allvarligt. Vare sig man drar slutsatsen att regeringen inte vet vad den skulle vilja göra eller i praktiken vet, men inte vågar av hänsyn till andra band inom rörelsen, så är detta ett mycket allvarligt misslyckande. Resultatet är att massarbetslösheten består eller t.o.m. växer, enligt rätt många otrevliga bedömningar. Politiken faller i vanrykte, och många medborgare känner sig svikna av politikerna - med ganska stor rätt, tycker jag. Regeringen gör inte vad den har skyldighet att göra, nämligen regera landet på ett någorlunda vettigt sätt. Herr talman! Det finns ett alternativ till detta. De borgerliga partierna, från vilka Centern tyvärr för närvarande har uteslutit sig självt, har i två principiella reservationer till dagens betänkande slagit fast vad som behöver göras. Detta är än mer tydligt utvecklat i Folkpartiets motion, som också finns beskriven i dagens betänkande. Man kan ganska enkelt förklara det så att det uppenbarligen finns ett mycket stort antal behov i samhället. Många människor behöver mer konsumtionsutrymme. De har svårt att få pengarna att räcka till för vardagens utgifter. Vi har många och stora eftersatta behov inom sjukvården, äldreomsorgen och barnomsorgen. Vården är ett område som i dag alldeles uppenbart lider av resultatet av en dålig politik från regeringens sida. Det finns många behov inom miljöpolitiken. Det finns också en väldig massa resurser - en förfärlig massa människor utan arbete. En miljon människor i arbetsför ålder saknar arbete. Det är väldigt många lediga resurser. Vad regeringen har gjort är att bygga staket och murar mellan dessa behov och resurser så att de inte kan mötas. Vad regeringen har ägnat sig åt i nästan två års tid nu är att lägga fler stenar på dessa murar, så att behoven och resurserna inte kan bli förverkligade i en tillväxtprocess. Resurserna används inte för att tillgodose behoven. Vad vi i Folkpartiet och de övriga borgerliga partierna vill göra är att riva dessa murar. Vi vill riva ned de hinder som finns mellan behoven och de lediga resurserna, så att företagandet kan få möjlighet att växa och inte bara tillgodose enskilda människors önskemål om ett eget arbete att kunna leva på, utan också skapa resurser för att kunna genomföra väldigt angelägna förbättringar inom t.ex. vårdsektorn eller miljöpolitiken. Jag menar att dagens förslag som vi skall besluta om - vårpropositionen - har lagt på ytterligare ett antal stenar på muren som försvårar för växande företagsamhet. Med de förslag som har lagts fram i dag kanske man kan säga att någon liten sten tas bort, men en del andra hinder läggs till. Jag skulle vilja uppmana regeringens företrädare att fundera på följande lilla sifferserie. För att halvera den totala arbetslösheten till sekelskiftet krävs ungefär 3 000 nya arbeten varje vecka fram till dess. Det är väldigt många nya jobb. Under våren 1994 före regeringsskiftet, när vi fortfarande hade en borgerlig regering, tillkom nära 7 000 nya arbeten varje vecka. 7 000 är klart mer än 3 000. Under det senaste året med socialdemokratisk politik har Sverige tappat mer än 1 000 arbeten varje vecka under 52 veckor. Det blir sammanlagt minus 60 000 jobb. Jag vill fråga regeringens företrädare: Vilken politisk inriktning tycker ni verkar bäst - den som ger plus 7 000 arbeten i veckan, eller den som ger minus 1 000 arbeten i veckan? För min egen del är slutsatsen helt klar. Jag menar att vi har mycket stora behov av en politik som ger plus i antalet arbeten. Det är bara då som vi inte bara kan ge människor möjlighet att försörja sig själva på ett socialt meningsfullt arbete, utan också bara då som vi kan skapa resurser för nödvändiga insatser t.ex. Vi har i dag, vilket framgår inte bara av regeringens egen proposition utan också av en del senare rapporter, t.ex. Riksbankens inflationsrapport, ett strukturellt problem i Sveriges ekonomi. Arbetslösheten är i hög grad strukturell. Det hjälper inte så jättemycket med en draghjälp i utlandskonjunkturen - det tror jag att regeringen inser. För att kunna lösa ett sådant här strukturellt problem kan man inte bara förlita sig på utländsk draghjälp. Man måste genomföra strukturella åtgärder. Folkpartiet har i motionen pekat på vad man behöver göra. Det återfinns också i de två principiella reservationerna, särskilt i den som handlar om villkor för företagande. En hel del handlar om skatter - lägre sådana för företagsamhet, sparande, kapitalbildning och riskkapital. En hel del handlar om ökad konkurrens, som faktiskt är ett mycket effektivt instrument för att hålla prisökningarna nere. Annat handlar om hur arbetsmarknaden och lönebildningen fungerar. Man kan se att lönerna i Sverige har blivit högre än i vår omvärld medan produktivitetsökningen faktiskt har blivit lägre. Detta vet säkert regeringen också. Glappet däremellan, som gör det svårare att driva företag och att skapa jobb i Sverige, har blivit större. Jag har lyckats hitta en mening om detta i dagens avlämnade propositioner. Regeringen skriver att lönebildningen måste utformas så att de arbetslösas intressen tas till vara bättre i dag. Det är tilltalande att regeringen skriver så. Men det som är uppseendeväckande är regeringens passivitet i genomförandet av de åtgärder som skulle skapa en möjlighet till en lönebildning som bättre tar till vara de arbetslösas intressen i dag. Regeringen är förmodligen passiv av hänsyn till LO - om skälet är något annat vore det intressant att få höra det. Det finns inga sådana här förslag. Socialdemokraternas inställning och hållning är helt enkelt passiv och handlingsförlamad. Jag vet inte om de struntar i detta, eller vad det handlar om. I varje fall blir det inga förslag, och resultatet går ut över de arbetslösa. Grundfelet, herr talman, som jag tror att socialdemokratisk politik lider av - och i nuvarande tappning också Centerpartiet - är att man hela tiden förutsätter att det är staten eller några offentliga institutioner, offentliga pengar, som skall sätta i gång en utvecklingsprocess som skall skapa tillväxt och nya arbeten. Så länge man bygger på den felaktiga inställningen att tillväxt skapas med statliga insatser, vare sig man skriver något annat i ord eller inte, är man dömd att misslyckas. Jag tycker att det är mycket allvarligt. Jag menar att Sverige i stället behöver en politik som bygger på det vi har fört fram från Folkpartiets sida och som finns beskrivet i de två principiella reservationerna nr 1 och nr 2. Vi måste bygga på enskilda människors initiativ och aktivitet. Vi måste uppmuntra enskilda människor att ta egna initiativ, uppmuntra människor att vidareutbilda sig och faktiskt skapa några morötter för enskilda människor att göra dessa viktiga personliga insatser. De statliga insatserna bör i huvudsak begränsas just till att skapa förutsättningar för sådana enskilda insatser. Jag tror för min del att många inom Centerpartiet faktiskt inser detta. Det är en inriktning som i någon mening återspeglas i en del centeristiska näringspolitiska motioner. Men man har inte haft kraft nog att få sin vilja igenom i samarbetet med socialdemokraterna. Därför har det blivit detta pyttipannaresultat. Jag beklagar det. Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 22.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservationerna nr 3, 10, 19 och 23. Självklart står vi också bakom samtliga övriga vänsterreservationer. Varför är det då så allvarligt med arbetslösheten? Jag tror att en av orsakerna är att är man arbetslös känner man sig inte behövd. Man känner sig osynlig för andra människor. Jag tror att det är ungefär samma typ av problem som det min gamla kloka faster, som har fyllt 90, talade om för ett tag sedan. Hon sade att hon tyckte att man kunde se redan på små barn vilka som skulle må dåligt senare. Det var de barn som var osynliga, som inte uppmärksammades, som inte i någon mening behövdes av andra människor. Det är, som många talar om och kommer att tala om i dag, absolut nödvändigt att få ned arbetslösheten. Men det är också absolut nödvändigt att få ned den nu, mycket snabbt, därför att varje dag som människor går arbetslösa minskar deras möjligheter att komma tillbaka. Utskottet säger med anledning av den moderata motionen att moderaterna blundar för den nödvändiga avvägningen mellan att strama åt i en lågkonjunktur och behovet av att minska statsskulden. Det kan jag hålla med om. Man kan naturligtvis diskutera om Bo Lundgren och andra moderater blundar eller om de medvetet väljer att inte låtsas om konsekvenserna av sina egna förslag. I dag finns det faktiskt en och annan marknadsaktör, för att inte tala om alla dessa borgerliga ekonomer, som har börjat inse att det är farligt att strama åt i en lågkonjunktur som har fördjupats sedan vårpropositionen lades fram. Det kanske är så att Bo Lundgren helst skulle vilja att de här ekonomerna och marknadsaktörerna inte läste vad som egentligen står i den moderata reservationen, som innebär ytterligare massarbetslöshet. Bo Lundgren talar här med darr på stämman om att vissa energiskattehöjningar slår ut arbetsplatser i dag. Men, Bo Lundgren, hur många jobb försvinner genom era ytterligare åtstramningar i en djupnande lågkonjunktur? När det gäller vänstermotionen är utskottet mer bestämt. Man avvisar vår motion. Man kan fundera över varför utskottet inte säger någonting om den nödvändiga avvägningen i anslutning till vår motion. Den här avvägningen handlar nämligen om att bedöma hur pass djup den nuvarande lågkonjunkturen kan komma att bli. Nu säger alltfler bedömare att det man trodde när vårpropositionen lades fram, att lågkonjunkturen kunde komma att mildras framåt hösten inte kommer att gälla. Den kommer att fortsätta att vara djup. Vi lägger fram ett förslag som i stora drag innebär 20 miljarder kronor till arbetslöshetsbekämpande åtgärder. Det handlar om gröna jobb. Det handlar om både privat och offentlig tjänstesektor, inte minst kommuner och landsting. Det finns uppenbarligen i delar av de förslag som regeringen lägger fram i dag förslag som ligger i linje med det som vi föreslår och som faktiskt denna kammare kan ta ställning till redan någon gång i kväll. Faktum kvarstår ändå, regeringen och Centerpartiet för genom dagens betänkande fram förslag som innebär ytterligare åtstramning redan nästa år, trots den pågående lågkonjunkturen. Då tycker jag faktiskt att ni som står bakom majoritetsskrivningen borde fundera över att göra den här avvägningen en gång till. Är det verkligen klokt att inte åtminstone avvakta med ytterligare åtstramningar? Jag roade mig häromdagen med att läsa igenom den socialdemokratiska motion som väcktes för två år sedan, på den tiden Göran Persson var socialdemokratins ekonomiska talesperson. Där lade man fram ett paket i ett konjunkturläge som faktiskt var något bättre än dagens, ett paket som skulle ge 90 000 nya jobb, och man räknade på s.k. multiplikatoreffekter. Det skulle ge 71⁄2 miljard i ytterligare skatteintäkter och 71⁄2 miljard i minskade bidrag. Det var ett sätt att tänka som påminde om gamla goda traditioner - Wigforss och Keynes. Har ni tänkt om?